Herr talman! Jag skall sänka rösten något så att inte Hans Petersson i Hallstahammar riskerar att få ont i öronen. Erik Hovhammar vill inte tala regionalpolitik. Christer Eirefelt vill inte tala regionalpolitik. Ett tag såg det ut som om inte heller Börje Hörnlund ville tala regionalpolitik. Men jag skall påminna er. Nog måste ni väl ändå försöka tala om, vad ni tänker göra med regionalpolitiken, om ni mot all förmodan skulle få väljarnas förtroende att bilda regering i höst? Ni är ju kritiska mot den socialdemokratiska regeringen. Men vad vill ni göra i stället? Vad är ni eniga om? Jag skall plocka några exempel ur era regionalpolitiska motioner. Vi har ju en remissdebatt, det är därför vi sitter i kammaren i kväll. Skall ni när det gäller lokaliseringsbidragen fortsätta som nu enligt centerns förslag? Skall ni ta bort offertstödet, som folkpartiet föreslår, eller skall ni ta bort bidragen helt, som moderaterna vill? Tre linjer, ingen enighet. Skall ni beträffande länsanslaget nu fortsätta i enlighet med folkpartiets förslag? Skall ni höja det med 112 milj.kr., som centern vill, eller skall ni helt ta bort anslaget, som moderaterna vill? Tre linjer, ingen enighet. Skall ni höja sysselsättningsstödet som centern och folkpartiet vill, eller skall ni ta bort det som moderaterna vill? Två linjer, ingen enighet. Skall ni när det gäller sänkningen av socialavgifterna genomföra centerns, folkpartiets eller moderaternas förslag? Tre linjer, ingen enighet. Det enda som jag har funnit att ni har gemensamt är att ni vill försämra förutsättningarna i Luleå, där man, som ni alla vet, kommer att förlora många arbetstillfällen. Innebär er gemensamma kraftfulla regionalpolitik att ni vill försämra förutsättningarna för människorna i Luleå? Er gemensamma hälsning till Luleå och Norrbotten är alltså att ni vill försämra möjligheterna för Luleå att utvecklas och bli en tillväxtkraft för hela Norrbotten. Jag skall bespara er en fortsättning av denna uppräkning. På punkt efter punkt kan jag visa att ni inte har någon gemensam regionalpolitik. Ni har inte något alternativ till den socialdemokratiska politiken. Men jag tycker ändå att ni i ärlighetens namn, och kanske också för anständighetens skull, borde ägna åtminstone någon minut i kväll åt att tala om vilken regionalpolitik som kommer att föras om de borgerliga partierna skulle vinna valet i höst. Skall verkligen människorna i skogslänen, i glesbygden, på landsbygden och i Bergslagen leva i okunnighet om vilken politik ni vill driva när det gäller för dem så viktiga frågor? Det finns bara ett regeringskraftigt förslag i regionalpolitiken, och det är det socialdemokratiska. Socialdemokraterna vill lägga mer av ansvar ute i regionerna. Och det är ute i de olika regionerna som man bäst kan bedöma vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Där finns idéerna, och där bör också ansvaret för genomförandet ligga. Vi vill utveckla medlen. Vi hoppas på bra idéer och uppslag från den regionalpolitiska utredningen och från landsbygdskampanjen. Vi vill utveckla sektorsansvaret och slå fast att alla politikområden måste engageras för den regionala utvecklingen för att man skall åstadkomma regional balans. Tillgången på utbildning, på väl fungerande kommunikationer, på teknisk utveckling och mycker mer är avgörande för möjligheterna att utveckla företag och näringar. Men vi vet att det även med en allmän och lyckosam regionalpolitik i framtiden ändå kommer att ske nedläggningar av företag på känsliga orter. Vi måste acceptera att produkter och företag blir gamla och slås ut av marknadskrafterna.- Men den socialdemokratiska regionalpolitiken innebär att vi aldrig accepterar att orter och människor går under. Därför vill vi även i framtiden ha beredskap för specialinsatser, paket om ni så vill, för orter och regioner som drabbas av stora sysselsättningsminskningar. Jag tänkte säga att vi har varit framgångsrika i Sverige när det gäller att ge drabbade orter och regioner nytt liv. Men Erik Hovhammar, Christer Eirefelt och Börje Hörnlund, kanske inte i så hög grad Erik Hovhammar, blir så förnärmade om jag säger att Sverige har varit framgångsrikt. På något sätt tycker de inte om att Sverige är framgångsrikt och klarar sig i många olika situationer. Men jag måste ändå få hävda det så länge det är sant att Sverige här varit framgångsrikt när det gäller att sätta liv i hotade bygder och regioner. Men allt har vi inte klarat. Stora problem återstår. Därför måste vi fortsätta ansträngningarna. Vi måste också fortsätta ansträngningarna att förmå expanderande sektorer, främst tjänstenäringarna, att förlägga sin expansion till andra regioner än storstäderna och övriga starka regioner i landet. Herr talman! För socialdemokratin är regionalpolitiken en fråga om solidaritet och rättvisa. Vi måste låta alla människor och regioner vara med att bygga och utveckla samhället, och vi måste ta till vara de resurser för utveckling som finns i alla delar av landet. Därför är regionalpolitiken också en ekonomisk nödvändighet. Om produktionen och verksamheten inte sprids kan vi inte ta till vara alla utvecklingsmöjligheter. Trängseln på expansionsorterna blir flaskhalsar som omöjliggör en effektiv ekonomisk utveckling. Det är just mot denna bakgrund som vi kommer att fortsätta med mycket höga ambitioner och stora ansträngningar på regionalpolitikens område. Hans Petersson i Hallstahammar höll ett långt ideologiskt inledningsanförande med långtgående krav på ökad styrning och planering. Jag lyssnade mycket noga på honom. Men jag måste säga att jag ändå anser att resultaten är viktigare än metoderna och instrumenten. Hans Petersson talade mest om metoder, planering och styrning. Dess värre är resultaten av de metoder som Hans Petersson förordar inte särskilt lysande i de länder där de har prövats. I Sverige har vi ökat sysselsättningen, och vi har rekordlåg arbetslöshet. Vi har fått höjda reallöner och ett omfattande nyföretagande. Vi har fått ett mycket högt kapacitetsutnyttjande i både små och stora företag. Jag måste fråga Hans Petersson: Det är väl ändå resultaten som skall räknas? Vi har också ökat ansträngningarna när det gäller regionalpolitiken. Jag hävdar, oavsett vad ni kommer att säga i debatten i kväll, att vi har uppnått bra resultat också i fråga om detta, även om mycket återstår att göra innan vi har uppnått regional balans. Vi styr faktiskt i hög grad de vinster som görs i det privata näringslivet till investeringar genom löntagarfonder, förnyelsefonder, investeringsfonder, investeringskonton och annat. Genom dessa åtgärder har vi väsentligt ökat det folkliga och fackliga inflytandet över näringslivet och användningen av dessa vinster. Allt detta är väl ändå resultat som borde uppskattas av en socialist. Jag förstår inte att det skulle kunna vara osocialistiskt att åstadkomma arbeten åt människorna eller ekonomisk utveckling. Jag kan avslöja att vår politik med intresse studerats av Hans Peterssons ledande kamrater på östsidan. Jag hade senast i går ett långt samtal med Gorbatjovs ekonomiske huvudrådgivare, som var enormt nyfiken på hur vi arbetar i marknadsekonomin i Sverige, vilka instrument vi har i lokaliseringspolitiken, hur vi skapar det omfattande nyföretagandet, hur vinster fördelas och mycket mer. Det är tydligen bara här hemma i Sverige som kommunisterna underkänner de ansträngningar som vi gör för att åstadkomma tillväxt, förnyelse och rättvis fördelning. Hans Petersson, i en marknadsekonomi måste man arbeta inom marknadsekonomins ramar. Jag tror inte på en politik som innebär att man tvingar företag till en region. Förutsättningarna att lyckas är dåliga. Men man kan skapa ekonomiska möjligheter för företagen att förlägga sin expansion och tillväxt i underförsörjda regioner och på det sättet åstadkomma en ökad regional rättvisa.

Herr talman! Det är just vår strävan efter rättvisa som har fått oss att lägga fram förslag om detta mycket kraftfulla regionalpolitiska näringspolitiska paket. Det är för att ge rättvisa åt mer än 100 000 bostadslösa i denna region. Det är för att ge rättvisa åt arbetslösa i Norrland, sydöstra Sverige och Bergslagen. Till moderaterna vill jag säga följande. Jag tror inte att moderaterna skulle ha formligen vräkt miljarder över Saab och Volvo, såsom Thage G Peterson och Kjell-Olof Feldt har gjort: man har givit 230 000 i lokaliseringsbidrag. Man har gjort en skatteaffär som ingen trodde att någon skulle göra, som ger ytterligare 500 000 kr. per arbetstillfälle. Man har givit ett högt utbildningsstöd, och man har dessutom släppt loss 25 000 milj.kr. ur investeringsfonderna. Tillsammans ger dessa åtgärder ett stöd som är ungefär 20 gånger så stort som det småföretag runt om i landet som söker stöd kan få. Allt detta gör man för att t.ex. Saab skall flytta en fabrik som ligger en och en halv mil utanför Malmö till Malmö centrum, där folket inte vill ha den. Detta har med helhetssynen på politiken att göra. Jag har en god förhoppning att det går att resonera om en sammanhållen politik som leder till en bra regional utveckling i hela landet. Thage G Peterson tar gång på gång upp länsanslagen som en stor sak. Länsanslagen innebär en decentralisering av ansvaret och besluten ut till länen. På den punkten delar jag Thage G Petersons uppfattning. Men han glömmer totalt att han och socialdemokraterna var emot detta före valet 1982. Han glömmer att centern, folkpartiet, moderaterna och vpk tillsammans — de partier han nu skäller på — höjt detta anslag två gånger. Annars skulle det vara ett litet anslag. Det höjdes senast i våras med 200 miljoner. Jag vill till sist ställa en fråga till Thage G Peterson. Det är tydligen rättvisa att Sorsele, Malå, Strömsund och många andra verkligt utsatta kommuner skall ha 10 96 högre kostnadsläge än Luleå. Är det socialdemokratisk rättvisa?

Herr talman! När nu industriministern kom hit i kväll, hade jag trott att debatten mer skulle handla om näringspolitiken och måhända speciellt om småföretagarfrågor. Dessa ligger ju både herr industriministern och mig och även många andra varmt om hjärtat. Nu har industriministern flytt undan den debatten och i stället ägnat den mesta tiden åt regionalpolitiken. Visst är regionalpolitiken också väsentlig och betydelsefull. Jag vill bara helt kort säga att vi moderater har väckt flera regionalpolitiska motioner. Om Thage G Peterson läser dem skall han också få veta vad vår linje innebär, nämligen att vi vill ha en ökad tillväxt i alla regioner, både i stad och på landsbygd. Mer vill jag inte utveckla detta just nu. Det är tråkigt att industriministern har flytt undan den konkreta debatten när det gäller näringslivspolitik och småföretagarfrågor. Jag tillät mig att fråga två gånger — den första gången var industriministern inte närvarande — efter industriministerns åsikt om den offentliga sektorn och möjligheterna att effektivisera denna sektor genom att anlita flera privata entreprenörer, speciellt bland småföretagen. Den frågan vill jag ha klarhet i. Det var min första fråga. Min andra fråga till industriministern gäller ett uttalande i Dagens Industri som han gjorde häromdagen. Uttalandet gäller avtalsförhandlingarna, och rubriken är Ger kalla kårar. Industriministern säger följande: ”Jag känner kalla kårar av de förhandlingar som nu pågår. Det får inte bli några höga nominella lönelyft. Reallönerna måste säkras även via andra åtgärder.” Min fråga är då: Vilka andra åtgärder? Är det måhända skattetrycket Thage G Peterson tänker på? Skattetrycket är ju förvånansvärt högt, och det drabbar särskilt lågoch medelinkomsttagarna. Är det vad industriministern avser när han säger att vi måste vidta andra åtgärder? Den frågan vill jag också gärna ha ett svar på. Moderaterna och även de andra icke-socialistiska partierna har redovisat en näringspolitisk linje. Vi har gjort det i näringsutskottet i ett flertal gemensamma motioner. Om industriministern läser näringsutskottets betän kande skall han finna att vi i de allra flesta frågorna har avgivit trepartireservationer. Det bådar gott för att vi tillsammans skall kunna forma en näringspolitik baserad på marknadsekonomi, fri företagsamhet och enskild äganderätt till nytta och gagn för hela det svenska folket.

Herr talman! Också jag tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att landets industriminister i ett sådant här debattblock lägger så pass liten vikt vid näringspolitiken och grunden för regional balans. Om vi inte har en näringspolitik som kan ge oss framgångsrika företag ute i våra bygder, hjälper det knappast vilken regionalpolitik vi för över huvud taget. Industriministern ansåg sig ha tid med näringspolitiken en knapp minut i sitt anförande. Då blev det en uppräkning av ett antal styrmedel som baseras på fonder av alla möjliga och omöjliga slag. Det är inte konstigt, industriministern, att socialdemokratisk näringspolitik röner ett visst intresse från sovjetiskt håll. Industriministern upprepade att vi har varit framgångsrika och klarat sysselsättningen. Självfallet är också jag glad för svenskt näringslivs skull och för AB Sverige. Men vems förtjänst är det? Det vore närmast en skandal om man inte hade klarat att öka sysselsättningen i den extrema högkonjunktur vi har haft. Däremot skulle de icke-socialistiska regeringarna, som också klarade att öka sysselsättningen, kunna skryta. De klarade arbetslösheten när vi hade svåra strukturproblem. Trots de chockartade oljeprishöjningarna förblev arbetslösheten låg vid en internationell jämförelse. Det var någonting att skryta över. Låt mig trots allt säga några saker om folkpartiets regionalpolitik. För det första bör de centralt givna stödformerna i högre grad vara generella. De skall vara lätta att administrera, och det skall vara lätt för de enskilda att få veta vilka förutsättningar som gäller. För det andra hävdar vi att selektiva stöd och beslut därom bör decentraliseras. Man har större möjlighet att göra riktiga bedömningar om man lever nära frågorna och problemen. Av det skälet föreslår vi en kraftig ökning av länsanslaget. Den mycket kraftiga uppräkningen av denna anslagspost har folkpartiet tillsammans med övriga i oppositionen drivit fram, mot regeringens vilja. För det tredje menar vi att det regionalpolitiska stödets användning bör vidgas. Dagens stödformer är i hög grad inriktade på hårda investeringar inom främst tillverkningsindustrin. Låt mig slutligen åter påminna industriministern om att våra regionalpolitiska insatser med 75 milj.kr. per år överstiger regeringens.

Herr talman! Det är synd att repliktiden är så kort, för nu börjar det bli roligt. Industriministern beskyllde mig för att hålla ett ideologiskt anförande. Jag tycker det vore bra om vi renodlade ideologierna litet grand och såg det som mer positivt att försöka få fram de olika uppfattningarna. Industriministern berömde sig för framför allt den tredje vägens politik. Jag vet att år 1982, när den tredje vägens politik introducerades, skulle de anställda hålla igen lönerna för att få ökade vinster så att det skulle bli ökade investeringar. År 1987 får de lära sig att de skall hålla igen på lönerna därför att vinsterna måste räddas när börsutvecklingen viker. Som en arbetare frågade mig när jag var på studiebesök: Vad har vi fått egentligen annat än att vi hela tiden måste hålla igen för att börsspekulanterna skall tjäna pengar? Just detta att hålla igen den inhemska löneutvecklingen har negativa inslag i ekonomin vad gäller efterfrågan och inhemsk tillväxt. En fördelning av tillväxten på ett rättvist sätt skulle ge andra möjligheter för inhemsk marknad och produktion. Industriministern berömmer sig sedan för investeringarna och säger att de har ökat 60 96 från år 1982. Även om jag inte har den exakta siffran i huvudet eller i bänken, vet jag att det rör sig om ca 400 96 i investeringsökningar utomlands. Industriministern kommer också in på fonderna och säger att jag som socialist borde acceptera fonderna, för det är väl bra att arbetarna har fått inflytande på det sättet. Men industriministern kan väl ändå inte mena att de har fått inflytande därför att fondpengarna har satsats på börsen? Jag menar att det är ett nytänkande som behövs i ekonomin. Den alternativa strategi som jag kanske hade hoppats att det skulle finnas något av hos industriministern innebär en fondpolitik med ett helt annat innehåll som skulle kunna gynna den regionala utvecklingen, i fråga om både ekonomi och ekologi, vara skonsam mot både människa och miljö, som förslits hårt under kapitalismen. De regionala problemen finns kvar. Det är ungdomar och äldre industriarbetare som har problem. Beträffande Sovjetunionen och deras förfrågningar: Naturligtvis finns det av olika skäl ett intresse där för svensk ekonomi, — bl.a. därför att den är ganska unik jämfört med andra kapitalistiska länder. Men det får inte betyda att man sätter sig till ro och berömmer sig på det sätt som industriministern gör. Det finns ju faktiskt avgörande problem även i vår ekonomi. Jag skulle vilja säga: Fly inte till Sovjet i ett försök att bemöta mina konkreta frågor och förslag! Jag skulle vara mycket nöjd om industriministern uppehöll sig i Skinnskatteberg och Morgongåva i dagens debatt. De orterna är mycket viktigare för svensk arbetarklass än eventuella förfrågningar från sovjetiska industriministrar.

Herr talman! Gemensamt för hela oppositionen — inkl. vpk — här i kväll är att ni inte gillar att jag talar bra om Sverige. Ni vill inte höra att den ekonomiska politiken har lyckats, och att näringspolitiken har varit framgångsrik. Ni vill inte höra eller bli påminda om att vi med regionalpolitik har skaffat 20 000 nya jobb i regionalpolitiskt drabbade områden. Ni vill inte höra att det går bra för småföretagen. På något sätt verkar ni alla fyra att få kalla kårar utmed ryggen så snart jag påminner er om resultatet av den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik och näringspolitik under de här åren. Herr talman! Jag kan inte rå för att ni reagerar så på den här punkten, utan jag måste få fortsätta att ge exempel på framgångar med den politik som har — Prot. 1987/88:61 förts. 3 februari 1988 Nej, Erik Hovhammar och Christer Eirefeldt, jag flyr inte undan någon debatt om småföretagen. Men om jag beskriver hur läget är hos småföretagen säger ni båda två att jag skryter. Dessutom har ni inte ställt några frågor om småföretagen. Jag vill påminna om att regeringens småföretagspolitik har gett goda resultat. Jag använder samma uttryckssätt som jag använde till Hans Petersson: Det är väl ändå resultaten som räknas. Det finns uppgifter som tyder på att investeringarna i småföretagen under 1987 kommer att ligga på samma höga nivå som 1986 och att småföretagsorganisationens och föreningsbankernas småföretagsbarometer noterade den starkaste konjunkturuppgången hos små företag under de år som barometern har funnits. Från småföretagens egna organisationer — detta känner ju Erik Hovhammar till — räknar man med att det blir ett högt kapacitetsutnyttjande och ett behov av att öka sysselsättningen i småföretagen. Jag gläds åt de framgångar som småföretagen har, därför att de är så utomordentligt viktiga och nödvändiga i vår ekonomi och inte minst i det regionalpolitiska arbetet. En sak som livet har lärt mig är att stora företag endast i undantagsfall kan ge en hjälpande hand i det regionalpolitiska arbetet. Det är alltså små företag som kan åstadkomma förnyelse och utveckling av regionalpolitiken. Vad gäller skattefrågorna, Christer Eirefelt, kan jag bara åberopa att det nu görs en bred översyn av hela skattesystemet, inom ramen för utredningen om en reformerad företagsbeskattning. De skattefrågor som jag möter av och till ute hos småföretagen inser jag är utomordentligt viktiga både för småföretagen som företag och för småföretagaren som person. Och det är svårt att diskutera småföretagsfrågor utan att ta in skattefrågorna — jag delar Christer Eirefelts uppfattning på den punkten. Till Erik Hovhammar: Jag tog upp arbetsmarknadsparternas ansvar i mitt inledningsanförande. Jag kan gärna upprepa: Det borde inte vara så svårt att räkna ut att jag som industriminister är oroad över konflikten på arbetsmarknaden. Parterna på arbetsmarknaden, som verkar under stor frihet i vårt land, har ett stort ansvar för den ekonomiska utvecklingen, och det har regeringen klart framhållit i budgetpropositionen, där vi uppmanar båda parter att ta det ansvaret. Som industriminister har jag självfallet särskild anledning att beklaga att avtalsförhandlingarna inte har kunnat klaras av utan konflikt. Svensk industri är stark, och svensk industri har nått mycket stora framgångar och har internationellt ett mycket gott förtroende i fråga om både kvalitet, service och leveranssäkerhet. Det är mycket viktigt att den styrkan inte försvagas. Jag kan i dag bara hoppas att parterna så snart som möjligt hittar en lösning. Det vore bra både för Sveriges ekonomi och för svensk industri. Så till Börje Hörnlund beträffande kritiken mot insatserna i Uddevalla: Olof Johansson försökte i förmiddags och Börje Hörnlund i kväll vinna en poäng genom att kritisera regeringens insatser på de orter som har drabbats av varvskrisen. När Olof Johansson, Börje Hörnlund och andra centerpartis 157 ter reser i Norrland och uppträder vid lämpliga tillfällen här i Stockholm hävdar de att insatserna i Uddevalla och Malmö har varit för frikostiga och rent av felaktiga. Men det är faktiskt så att det är annat ljud i skällan när centerpartister befinner sig i närheten av de drabbade orterna. Vad gör man då? Jo, då kräver man kraftfulla insatser. Jag har haft frågestunder och debatter här i riksdagen med centerpartister som krävt insatser när kriserna har varit akuta. Men när vi nu är på god väg att lösa problemen, då passar det att hävda att insatserna har varit för bra och varit onödiga. Är detta möjligen för att väcka arga stämningar mot regeringen i Norrland? Det är ändå litet genant för Börje Hörnlund i fallet Uddevalla att regeringen har ett brett stöd från centerpartisterna i den drabbade regionen. Förra veckan hade jag nöjet att ta emot ett tack till regeringen från Uddevalla och kranskommunerna till Uddevalla. Där sade man att man inte hade klarat situationen utan dessa utvecklingsinsatser. I den delegation som kom från Bohuslän ingick centerns gruppledare i Uddevalla och de centerpartistiska kommunalråden i Sotenäs och Munkedal. Jag kan bara konstatera att Olof Johansson och Börje Hörnlund inte tycks ha med sig sina lokala partikamrater i den kritik som de riktar mot regeringen för dess insatser på varvsorterna. Det kanske beror på att de som har varit drabbade av varvskriserna och problemen har gjort en mera saklig bedömning än vad centerledningen har gjort och att man ute i regionerna inte känner behov av att så att säga sitta på två stolar samtidigt i samma fråga. Börje Hörnlund frågade om det var rättvist att ha 10 96 lägre avgifter i Luleå än i Strömsund och Sorsele. Nej, det är inte rättvist. Men det uppstår alltid gränsproblem när man genomför en åtgärd som inte gäller hela landet. Jag har aldrig hävdat att regionalpolitiken skulle vara rättvis, för det är den inte. Regionalpolitiska insatser görs ju ofta när krisen blir akut för att åstadkomma t.ex. en nödvändig strukturförändring, som var fallet i Uddevalla, Malmö, Grängesberg, och när vi satte in program för Köpmanholmen, Hörnefors, Timrå och många andra platser. Dessa uppgifter tar då så att säga över. Det är ju märkvärdigt att man från centerns sida just nu, när Luleå och Norrbotten står inför ytterligare sysselsättningsminskningar, vill ta bort sänkningen i Luleå och försämra möjligheterna att utveckla nya jobb där. Men, Börje Hörnlund, gränsproblem uppstår ju även med centerns förslag om sänkta arbetsgivaravgifter i stödområde A. Jag är säker på att på samma sätt som jag under de här åren har tagit emot delegation efter delegation från Västerbotten, som har opponerat mot sänkningen av arbetsgivaravgifterna i Norrbotten och krävt samma åtgärder, skulle nya delegationer komma från alla områden som gränsar till stödområde A och som inte skulle omfattas av sänkningen enligt centerns olika förslag. Herr talman! Jag känner behov av att åter få kommentera Hans Petersson i Hallstahammar när det gäller hur vi arbetar för att förmå företagen att utvidga i utsatta regioner, att få en möjlighet att förlägga tillväxt och expansion till dessa områden. Den morot vi använder inom marknadsekonomins ramar är lokaliseringsstöd, byggande av industrioch hantverkslokaler, förstärkning av infrastrukturen samt förhandlingar med och bearbetning av expansiva företag i Stockholmsregionen. Det är detta som vi i dag arbetar med, och det är med sådana åtgärder som vi nu måste åstadkomma resultat. Då går det inte att, som folkpartiet vill, ta bort offertstödet. Det skulle ju innebära att man tar bort det främst användbara stödet när det gäller att påverka och stimulera den expansiva tjänstesektorn att förlägga expansionen till stödområdena. Därför beklagar jag att folkpartiet har lagt fram detta förslag.

Herr talman! Jag tänker tala om vårt Värmland och om Värmlands framtid. Därmed för jag kanske ned debatten på dens.k. gräsrotsnivån. Men kanske är det så, att det som är bra för Värmland också är bra för andra skogsoch glesbygdslän. Har Värmland en framtid?-Ja, det är självklart, svarar vi värmlänningar i dag. Men för bara något år sedan var pessimismen ganska stor hemma i Värmland. Jag vågar nog säga att vårt län det senaste årtiondet har skakats mera i grundvalarna av strukturrationaliseringar och industrinedläggningar än de flesta andra län. I många år har arbetslöshet varit ordet för dagen i vårt län. Vi är självfallet glada över att utvecklingen har vänt. Vad beror då denna ökade optimism på? Jag tänker faktiskt inte berömma regeringen för detta, utan den beror dels på att de svåraste strukturomvandlingarna förhoppningsvis nu är över, dels naturligtvis på det som tidigare talare har varit inne på, nämligen att vi har haft en långvarig högkonjunktur. Vi har helt enkelt haft tur. Inte minst kanske det beror på värmlänningarna Vi har äntligen förstått att det inte går att åka i skytteltrafik till Stockholm och skrika på hjälp utan att vi nu får göra någonting själva. Man kan säga att det faktiskt har fötts litet av en ny Värmlandsanda, även om människor som har varit vana att i alla år klappa på bruksporten knappast har blivit några smålänningar, med deras företagaranda. Jag vill också tillskriva den nya tekniken en stor del av orsaken till att utvecklingen har blivit ljusare för Värmland. Rader av mindre och medelstora företag har växt upp tack vare data och elektronik, inte minst i mindre orter i glesbygd, t.ex. i Årjäng, Sunne och Torsby. Men alla de tusentals nya arbetstillfällen som vi har fått tack vare den nya tekniken har inte alls blivit lika omskrivna som alla tidigare industrinedläggningar, vilka tyvärr var nödvändiga för att möta den nya tidens krav. Detta är synd. Jag tror att det är viktigt att vi är optimistiska och positiva till den nya tekniken och att vi också ser nya möjligheter när gamla företag måste läggas ned och arbetstillfällen försvinner. Är då allting gott och väl i Värmland i dag? Nej, sannerligen inte. Vi ligger trea i arbetslöshetsligan i landet — även om det i sig är ett framsteg, eftersom vi i många herrans år har varit tvåa efter Norrbotten. Värmland skulle behöva 5 000 nya arbetstillfällen för att ligga på genomsnittet för riket när det gäller arbetsmarknaden. Situationen på arbetsmarknaden är särskilt besvärlig för ungdomar och kvinnor, och långtidsarbetslösheten har minskat endast tack vare förtidspensioneringar. Länet har en svag befolkningsutveckling jämfört med många andra län. Ett stort bekymmer är att Karlstadsregionen inte förmår fånga upp våra unga, eftersom denna region enligt en utredning som högskolan har gjort har en högre arbetslöshet än åtta jämförbara regioner. De unga flyttar alltså till storstadsområdena och till Uddevallaregionen — den region som har begåvats med ca 1 miljard kronor från staten, vilket tidigare har berörts här. Jag måste säga att vi i Värmland knappast klappar händerna för den insatsen. Vad är det då som vi främst behöver för att få fart på Värmland? Jag skall inte här ropa på nya statliga företag eller en strypning av utvecklingen i storstadsregionerna. Bland det viktigaste för Värmland är en förbättrad infrastruktur, främst genom nya och förbättrade vägar, järnvägar och flygförbindelser. I motioner har bl.a. de borgerliga riksdagsmännen i Värmland framfört krav på betydligt större satsningar på det värmländska vägnätet, eftersom investeringarna släpar efter betydligt. E 18 måste rustas upp dels mellan länsgränsen och Karlskoga, dels åt det andra hållet, mellan Hån och riksgränsen. Vägsträckan Arvika-Årjäng måste rustas upp, eftersom SJ genom fraktrabatter har styrt över de tunga transporterna på en miserabelt dålig väg. Vidare måste väg 62 genom Klarälvsdalen förbättras om vi skall kunna behålla viss industri i norra Värmland. I Värmland finns det också ca 29 mil vältrafikerad grusväg som behöver beläggas inom en tioårsperiod. Vii Värmland har kunnat konstatera att vi inte har fått någon del av de s.k. Bergslagspaketen eller andra regionalpolitiska satsningar. Vi vill nu faktiskt ha ett ”Värmlandspaket”, främst bestånde av bättre kommunikationer och vissa satsningar på jordbrukspolitikens område. Vi förväntar oss t.ex. en statlig satsning på en ny flygplats i Karlstadsregionen, eftersom den gamla är mer eller mindre utdömd av miljöskäl. Bättre järnvägsförbindelser är av stor betydelse, inte minst på grund av de statliga verken i Karlstad. De diskussioner som nu pågår om Mälarbanan och Svealandsbanan måste också innefatta bättre och snabbare kommunikationer för Värmlands del. Det får inte sluta med satsningar i Örebro. Bandelen Örebro-Karlstad-Charlottenberg med vidareförbindelse till Oslo är av mycket stor betydelse för Värmland. Där behöver vi snabbtåg. Vidare måste tågtrafiken Karlstad-Göteborg förbättras väsentligt både när det gäller turtäthet och service. Där har vi i dag mer eller mindre ett mjölktåg. Vänertrafiken är ett stort orosmoment för oss i Värmland i dag, eftersom Billerud-Stora-koncernen för närvarande utreder möjligheten att frakta gods och timmer direkt till Västerhavet i stället för att frakta på sjön. Vänerns hamnförbund har i dagarna uttryckt stor oro för att Vänertrafiken kanske kommer att upphöra helt, trots att hundratals miljoner har satsats på Vänerhamnarna. Inte minst med tanke på att sjötransporter är miljövänliga anser vi moderater att regeringen snarast bör utreda möjligheten att lämna ett visst sjötransportstöd för att Vänertrafiken skall kunna konkurrera med annan transport. Bilen är kanske det främsta transportmedlet för värmlänningarna, eftersom länet är ett glesbygdslän. Bilen är en förutsättning för att människor skall kunna bygga och bo i glesbygden och hålla det vackra landskapet öppet för turism och rekreation, som också är ett framtidsområde när det gäller värmländsk sysselsättning. Vi skall inte heller glömma att många av våra värmländska företag som Volvo i Arvika, Gruvöns bruk i Grums och Uddeholmsbolaget, för att nämna bara några, till stor del hämtar sin arbetskraft från glesbygdsområden. Vi moderater säger ett absolut nej till ökade bensinskatter och ökade bilavgifter. Höjningar härvidlag skulle vara ett hot mot glesbygden. Den viktigaste faktorn för Värmlands framtid är och förblir naturligtvis näringslivet och dess möjligheter att utvecklas. Många av Värmlands basindustrier är mycket exportberoende och måste kunna hävda sig när det gäller priserna på världsmarknaden. Trots att industrin har gått bra har lönsamheten minskat under senare år, och det börjar bli svårare att sälja på världsmarknaden. Effekten av rekorddevalveringarna är för länge sedan uppäten. Vår pappersindustri t.ex. hade en tid ganska stor nytta av devalveringarna, men effekten är alltså borta. Får vi nu en löneuppgörelse som spräcker ramarna, ungefär liknande de som drabbade oss i slutet av 1970-talet när vi förlorade en fjärdedel av hela vår export, är Värmland illa ute. Jag vill erinra om vad vår partiledare Carl Bildt sade i debatten i morse. Han sade, att om det moderata skattesänkningsförslaget hade gått igenom här i riksdagen, hade detta varit det bästa för att hålla priserna nere, samtidigt som den enskilde löntagaren hade fått en reallöneökning. Fortsatt skattehöjningspolitik — och Värmland har t.ex. en landstingsskatt bland de högsta i landet — är ett direkt hot mot arbetena i Värmland. De höga skatterna är också till men för företagen på ett annat sätt. Det är inte ovanligt att människor avstår från att ta anställning i Värmland, därför att de förlorar kanske 500-600 kr. per månad jämfört med om de skulle bo i Stockholmsområdet. Vårt län går kanske på detta sätt förlustig de allra bästa krafterna med tanke på Värmlands utveckling. Alltså: en sänkning av skatterna är en av de viktigaste åtgärderna för en positiv framtid i Värmland och andra glesbygdslän. Så låga sociala avgifter som möjligt är också viktigt för företagen. Vi moderater har bl.a. föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall sänkas inom stödområdet. För Värmlands del skulle detta innebära att Torsby kommun finge en minskning av arbetsgivaravgifterna med 3 96 — en nog så viktig åtgärd för vår nordligaste kommun, som har stora arbetsmarknadspolitiska problem i dag. Löntagarfonderna skall naturligtvis avvecklas. De har inte gett Värmland ett enda nytt arbete. De satsningar som har gjorts har gällt förlustföretag. Mellanfonden har, om jag inte minns fel, förlorat 17 96 av sitt kapital på urusla satsningar. Något ökat inflytande eller andra positiva effekter av löntagarfondssystemet har vi sannerligen inte sett i Värmland — och ingen annanstans heller. Det kanske allra viktigaste är att näringspolitiken främjar småföretagande och entreprenörerna, vilket Erik Hovhammar och andra har varit inne på tidigare. Min kollega Göthe Knutson och jag har i en särskild motion om småföretagens villkor föreslagit en rad åtgärder, t.ex. borttagande av skatten på arbetande kapital, sänkning av arvsoch gåvobeskattningen för att underlätta arvskiften, införande av nyetableringskonton och frisläppande av investeringsfonderna utan särskilda dispenser. Detta är åtgärder som väsentligt skulle förbättra småföretagens möjligheter att utvecklas och bli större. När det gäller arbetsmarknadspolitiken kommer förmodligen Värmland att vara beroende av beredskapsarbeten och liknande för avsevärd tid framåt. Vi anser emellertid att utbildning är att föredra framför traditionella arbetsmarknadsåtgärder och menar att den nya utbildningen i AMU:s regi utvecklas väl. Vi anser att den s.k. starthjälpen bör återinföras, då man inte minst från vår länsarbetsnämnds sida menar att fler människor skulle kunna få arbete på detta sätt. Vi anser också att det borde finnas en generell möjlighet till provanställning för att ge nytillträdande på arbetsmarknaden, främst ungdomar och kvinnor, en chans till arbete. Jag tror att det var Börje Hörnlund som sade att de handikappade har det mycket besvärligt på arbetsmarknaden och att vi aldrig har haft så många handikappade utanför arbetsmarknaden som nu. Vi menar att de handikappade i ökad utsträckning borde beredas plats i det reguljära arbetslivet genom ett nytt, flexibelt lönebidragssystem enligt den modell som vi moderater har föreslagit. Värmland är ett skogsoch glesbygdslän med problem, men också med möjligheter. Det finns som jag sade en ökande optimism, och det finns tillväxtkraft i vårt län. Detta visar t.ex. de olika utvecklingsprojekt som drivs av länsstyrelsen tillsammans med kommun, enskilda och myndigheter. Det s.k. glesbygdsstödet har gett positiva resultat med ganska små medel och bör kunna ökas genom omdispositioner av de regionalpolitiska medlen. Inte minst nu under Landsbygd 90-satsningen med mottot ”Hela Sverige ska leva” bör en del kunna åstadkommas i våra glesbygder, förutsatt att den statliga politiken gynnar företagsamhet och inte motverkar den. Statliga myndigheter måste också ge ökad service åt människor på landsbygden. Jag tänker t.ex. på postens och televerkets service, där det sannerligen finns åtskilligt övrigt att önska. När det gäller medel som ställs till länsstyrelsens förfogande över huvud taget är det mycket viktigt att medlen får disponeras så fritt som möjligt i samarbete med enskilda och kommuner. Den vet ju bäst var skon trycker som har den på. Värmland är i hög grad beroende av en levande landsbygd och ett öppet kulturlandskap med tanke på turismens betydelse för länet. Därför bör byggande och boende på landsbygden på alla sätt underlättas och allt onödigt krångel avskaffas när det gäller t.ex. markoch planfrågor. Det återstår t.ex. mycket att göra när det gäller planoch bygglagen samt jordförvärvslagen och annat som vi har tagit upp i motioner. Jordbrukets betydelse för vårt län måste uppmärksammas, särskilt de speciella problemen. Värmlands län är nästan som ett Norrlandslän i fråga om jordbruket. Det är ett bekymmer i dag i vårt län att mjölkproduktionen avvecklas mycket snabbt i våra skogsoch mellanbygder. Därför behövs det en ändring av områdesindelningen beträffande prisstödet samt regionala eller lokala kvoter i tvåprissystemet. Detta saknar i dag helt regionalpolitisk profil. Några ord om vår högskola. Det har sagts att högskolan i Karlstad är den viktigaste regionalpolitiska satsningen i vårt län. Jag är beredd att hålla med om detta. Hur mycket betyder inte vår högskola med ca 4 000 studenter för Värmlands framtid! Naturligtvis hoppas jag att vår högskola på sikt kan utvecklas till ett universitet. Herr talman! Detta var några tankar om Värmland, ett län med både problem och möjligheter. Jag vill säga att det aldrig är vi politiker som skapar ett läns framtid, utan det är de enskilda människorna. Därför bör också dessa ges ökade möjligheter för sina idéer, sin företagaranda och villighet att satsa på nya arbetsmöjligheter.

Herr talman! Enligt programmet skulle industriministern tala om näringspolitik här i kväll, men han ändrar sig och talar om regionalpolitik. När så vi andra står i begrepp att ägna oss åt regionalpolitiken lämnar han kammaren. Herr talman! Det har nu gått snart sex år sedan socialdemokratin övertog regeringsmakten. Under dessa sex år har den regionala obalansen fått sådan slagsida att snart sagt varje län utanför storstadsområdena betraktas som krislän. Det är i dag ett femtontal län som mer eller mindre brottas med samma sysselsättningsproblem som vi tidigare endast kunde finna i Norrlandslänen, Dalarna och Värmland. Denna utveckling har skett under den tid som regeringen och industriminister Thage G Peterson talat om att Sverige är på rätt väg och att avfolkningen från skogslänen har stannat upp. Vad har då regeringen uträttat under dessa sex år för att råda bot på den regionala obalansen? Regeringen har under den mest expansiva högkonjunktur som Sverige någonsin upplevt fört en regionalpolitik, som präglats av ryckighet, kortsynthet och allmänt svagt intresse. Av de som regeringen velat påstå rätta och väl avvägda insatserna för att råda bot på befolkningsomflyttningen har det i egentlig mening inte blivit några stabila och varaktiga insatser. I varje fall kan man konstatera att det inte har legat några djupare tankemödor bakom de insatser som regeringen föreslagit. Därtill kan uppmärksammas att åtgärderna, främst på senare tid, blivit försenade, och när de väl kommit som förslag på riksdagens bord har de varit både osammanhängande, svårgripbara och gammal skåpmat, som dammats av för att fylla några sidor i riksdagstrycket. Om engagemanget och intresset saknas för dessa avgörande frågor för stora delar av vårt land när det gäller utarmningen av de 15 länen, så är det lättare att förstå regeringens attityd. Visst kan högkonjunkturen vara en helt avgörande faktor för att öka sysselsättningen och skapa gynnsammare villkor för företagen. Men samtidigt måste konstateras att utflyttningen från främst skogslänen i norr tar ökad fart när det finns gott om attraktiva jobb i storstäderna. Många vill självfallet inte missa chansen till ett framtidsjobb när alternativet är att fortsätta ovissheten på hemorten. En högkonjunktur i landet är tyvärr inte tillräcklig för att lösa den regionala krisen. Till detta krävs långsiktiga, handlingskraftiga lösningar från en aktiv regering. Regeringens och industriministerns huvuduppgift är att lägga fram förslag om en regional utjämning, som långsiktigt kan skapa framtidsjobb på orter som kan utvecklas och expandera och därmed också ger framför allt de unga en ny framtidstro och förhoppning om att ”hela Sverige skall leva”. Vill man leva upp till den målsättningen räcker det inte att som industriministern resa runt med julpaketen vart tredje år. Det krävs ett engagemang och långsiktiga, strategiska mål för att Sverige skall kunna ta sig ur den regionala obalansen. Jag beklagar att regeringen saknar förmågan att skapa denna långsiktiga strategi. Den behövs för att inte de sex förlorade åren skall få följas av fler förlorade år för de femton avfolkningslänen. Inte minst av detta skäl behöver Sverige en icke-socialistisk regering. Herr talman! Jag skall nu gå över till att ge ett antal exempel på regeringens agerande, som har bidragit till den dystra situationen. Den socialdemokratiska regeringen ändrade reglerna för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna i Norrbotten. Från att tidigare gälla för all ickeoffentlig verksamhet ändrades reglerna till att gälla enbart industriell verksamhet. Detta har fått till följd att den huvudsakliga vinsten av nedsättningen görs i kustområdet och att problem uppstår när det gäller att avgöra vilka företag som får räknas till industriell verksamhet. Dessutom skapas en klar konkurrensförmån för företag utmed Norrbottenskusten i förhållande till de företag som ligger intill i Västerbottens kustland. Folkpartiet misstänker att nedsättningen av arbetsgivaravgiften i Norrbotten inte har blivit ett verksamt instrument för verksamheter i det inre stödområdet, utan till övervägande del tillfallit kustföretagen. Jag misstror inte regeringens goda vilja att göra insatser i Norrbotten, men den utvärdering som industriministern gång efter annan lovat lyser med sin frånvaro. Den regionalpolitiska utredningen avslutades 1984. I utredningen gavs många goda analyser av det regionalpolitiska läget. Tyvärr gavs den inga möjligheter att lägga fram långsiktiga, konkreta förslag. Vi kan i dag konstatera att regeringen inte heller hade förmågan att ta långsiktiga grepp utifrån den analys som utredningen presenterade. Fortfarande saknas regeringsförslag om bättre anpassade bidragsformer för regionalpolitiskt stöd, utbildningens betydelse för nyetableringar, hur tillgången på kvalificerad arbetskraft skall tryggas i de 15 utflyttningslänen och hur sysselsättning skall skapas för medflyttande make resp. maka. Det finns mängder av olösta frågor, som regeringen inte har haft kraft att ta itu med. Regeringen ägnar sig i stor utsträckning åt att skapa paket för krisorterna, paket som ger glans och fägring åt industriministern när han likt jultomten sprider glädje i drabbade orter. Bergslagspaketet är ett sådant paket, som på ytan verkar bra men som inte någon vet vad det ger. Låt mig visa på den kluvenhet som präglar regeringens regionalpolitik. I samma andetag som regeringen skapar Bergslagspaketet dras sysselsättningsstödet bort från Bergslagen. Vilka signaler ger denna kluvenhet till de människor som med kreativitet och engagemang vill skapa något nytt? Jo, osäkerhet och frågor om vad regeringen menar. Skall Bergslagen ges en rejäl satsning eller skall paketet vara en politisk markering inför valet? Regeringen för en politik som syftar till centralisering av beslut så nära kanslihuset som möjligt. Tack vare en förnuftig majoritet i riksdagen kan vi höja länsanslagen med 400 miljoner på två år. I och med detta beslut ges länen stora möjligheter att satsa på viktiga projekt. Samtidigt får länsstyrelserna ta ett större ansvar för den verksamhet som skapas i respektive län. Vem, om inte människorna ute i länen, vet vilka projekt som passar på resp. orter? Satsning på länsanslagen, herr talman, skall ställas i relation till regeringens förslag på 300 miljoner under tre år till infrastrukturella satsningar. Jag förstår mycket väl industriministerns besvikelse, när riksdagen fråntog honom möjligheten att disponera dessa 300 miljoner utan regelsystem och med möjligheter att inför valet fara runt och leka jultomte. Vad som sedan hände med riksdagens begäran om förslag från regeringen på konkreta infrastrukturella åtgärder vet vi inte. Man kan knappast se den regionalpolitiska propositionen om Bergslagen och Norrland som en sådan åtgärd. Industriministern och hans handgångne man har under senare tid vänt kappan efter vinden. Nu säger såväl industriministern som hans statssekreterare: Se vilka rejäla satsningar vi har gjort ute i länen genom ökningen av länsanslagen! Nu kan värdefulla projekt startas upp och bli till utveckling och framgång. Man kan bara notera att en förnuftig riksdagsmajoritet, där socialdemokraterna saknades, har tagit ansvaret för en riktig och välgrundad åtgärd. Låt oss se saken från dess rätta sida. Riksdagens majoritet bör ges heder och ära av detta och inte en passiv regering, som tänker mer på planeringen inför valet och mindre på behoven ute i de drabbade länen. Under 60 och 70-talen satsade regeringen på utlokalisering av statlig verksamhet till bl.a. Västernorrland. Denna satsning skulle ge Sundsvall och Västernorrland en rejäl möjlighet att skapa en fullödig datautveckling såväl inom den statliga som inom den privata sektorn. I dag har den positiva utvecklingen i Västernorrland stagnerat. Västernorrland är under 80-talet det län som drabbats hårdast av befolkningsminskningen med över 7 000 personer. Att statsrådet Göransson inte tycker att detta är särskilt allvarligt gör inte saken bättre. Att lika många arbetstillfällen har försvunnit förstår tydligen inte statsrådet. Den stora satsning som gjordes i Västernorrland under 60 och 70-talen borde ha följts upp med utbildningskapacitet inom främst datasektorn. Att komma med sådan utbildning i dag är i och för sig bra, men för sent. På samma sätt kan man tolka utvecklingen i Norrbotten. Varför inte ge nedsatta arbetsgivaravgifter till all icke-statlig verksamhet i hela Norrbotten? Varför inte ge persontransportstöd även till egenföretagaren som behöver resa ner till marknader i södra och mellersta Sverige? Varför denna snålhet i stället för positivitet och engagemang även mot enmansföretagarna? Även på kommunikationsområdet för regeringen en passiv politik. I dag finns uppenbara problem med att ta sig tvärs över landet. Många små flygbolag skulle vara betjänta av att få trafikera de sträckor som Linjeflyg inte anser vara lönsamma. Med mindre plan kan tvärförbindelserna öka i betydande grad. Något reellt förslag från regeringen om en avmonopolisering av flyget har vi inte sett till. En förnuftig riksdag har trots en passiv regering tagit tag i många av de regionala frågorna. På folkpartiets förslag har vi nu fått en ny regionalpolitisk utredning. Där skall alla tänkbara förslag värderas och ventileras. Vilken betydelse har utbildning, forskning och kommunikationer för regionerna? Hur skall det regionalpolitiska stödet utformas för att bäst tjäna dagens nyföretagande? Hur skall nyckelpersoner, framför allt teknisk personal, kunna rekryteras till utflyttningslänen? Hur löser vi frågan om de medflyttandes möjligheter till arbete? Jag noterar, herr talman, att industriministern sätter stort hopp till den här utredningen. Listan går att göra mycket lång över alla viktiga frågor som hopat sig under åren. Det är folkpartiets förhoppning att utredningen skall få ta den tid den behöver för att kunna reda ut och komma med konkreta förslag, så att regeringen skall slippa stå handlingsförlamad även efter denna utredning. Herr talman! Skall Sverige kunna lösa den regionalpolitiska krisen, behövs långsiktiga lösningar. Det måste skapas flexibla stödformer som ger kreativa människor stöd och framtidstro. Ute i våra bygder finns många människor som slutat att vänta på regeringen och statliga myndigheter. De tar saken i egna händer. Därför måste stödformerna göras generella och lätta att hantera. Många av besluten måste flyttas närmare människorna. Att långsiktigt följa upp insatser ute i regionerna med utbildning, kommunikationer och stöd för individuella lösningar, att föra ut arbetsuppgifter från staten ut i regionerna, betyder också utveckling. Detta måste då ske inte bara i form av enkla administrativa arbetsuppgifter utan gälla även utveckling och nyskapande. Sker inte satsningen på de små och medelstora företagen och på nya branscher, bl.a. tjänstesektorn, kommer inte den olyckliga regionala obalansen att kunna förbättras. Till detta krävs en mobilisering av människorna ute i regionerna, och där skapas också nyföretagandet, om grogrunden är den rätta. Industriministern sade, innan han gick, att ledordet för socialdemokraterna är rättvisa. Man frågar sig vad han menade med det, om det är rättvisa att få flytta till ett arbete. Men i samma andetag sade han att regionalpolitiken inte är rättvis. Det är möjligt att den socialdemokratiska regionalpolitiken har den utgångspunkten. Han säger också att insatserna inte har nått alla de framgångar som regeringen önskat. Det har han rätt i. Det är därför vi kritiserar regeringen för att den inte har nått ända fram. När industriministern ställer förhoppningar på den regionalpolitiska utredningen, är det också i linje med det jag har försökt säga här. Regeringen har inte förmågan utan överlämnar åt riksdagen och utredningen att klara svårigheterna. Herr talman! Jag skall avsluta med att säga att de konkreta insatserna för regionalpolitiken kommer Elver Jonsson att utveckla i ett senare anförande.

Herr talman! I februarinumret av Månadsjournalen säger börschefen Bengt Rydén: ”Jag har förlorat åtskilliga illusioner sedan jag kom till börsen. Hederlighet och hög etisk standard prissätts inte särskilt högt, penningens makt väger uppenbarligen tyngre. Det som inte uttryckligt är förbjudet i lag betraktas som tillåtet. Ungefär som i Leo-affären tycks många sakna den inre kompass och det sociala tryck som fungerar återhållande”, säger börschefen och tillägger: ”I praktiken kan en lag aldrig bli heltäckande, hur den än skrivs går den alltid att komma runt. Det måste också finnas självreglerande mekanismer i systemet, etiska och moraliska normer hos aktörerna som sätter gränser för det tillåtna.” Det är tänkvärda ord av börschefen. Om det inte etableras en etisk standard, kommer det även i fortsättningen att vara omöjligt för lagstiftaren att hålla jämna steg med aktörerna i lagens utmarker, även om lagstiftaren besitter för uppgiften så utomordentlig begåvning som Carl Lidbom och hans arvtagare. Men det är inte bara i börshuset som moraloch etikdebatten har satt fart. I förra numret av tidningen Kommunaktuellt får vi veta att civilminister Bo Holmberg beslutat utreda den kommunala moralen. Departementet skall utreda de moraliska aspekterna på kommunernas skatteplanering och finansaffärer. Stockholms kommuns optionsaffärer, sale and lease back, där kommuner bl.a. i röda Ådalen med stabil socialdemokratisk majoritet erbjuder skattebetalarna rejäla och stabila projekt för avancerad skatteplanering. Visst tål det att utredas. Men vi politiker borde på allvar diskutera vem som tar ansvar för att medborgarna får den inre kompass som börschefen Bengt Rydén efterlyser. Vi kristdemokrater menar att detta är en av det politiska livets viktigaste frågor om vi skall klara de stora utmaningarna inför framtiden. Det blir alltid väldigt dyrt för fastighetsägaren när man får problem med grunden. Det vet vi inte minst av erfarenheterna från Gamla stan här intill. Herr talman! Jag tror bilden håller även på vårt gemensamma samhällsbygge. Det är alltså både ineffektivt och dyrt att fortsätta putsa på sprickorna i fasaden när det är själva grunden för välfärdsbygget som sviktar. Det behövs grundförstärkningar både här och där i vårt svenska samhällsliv. Ekonomiska kriser väcker lätt vårt intresse och de flesta av oss har sina modeller för hur de skall avhjälpas. En moralisk kris borde vara lika intressant, inte minst för att den kan vara roten till många av de ekonomiska problemen. Vad jag hoppas är att fler och fler också skall intressera sig för hur vi får en stark etisk grund för vårt fortsatta gemensamma samhällsbyggande. Herr talman! Svensk sjukvård står inför en enorm utmaning. Samtidigt som köerna växer flyr personalen på grund av oacceptabla arbetsförhållanden. Stora delar av vårdsektorn riskerar att kollapsa om inte behov och resurser anpassas till varandra. Under 1985 genomfördes ca 16 500 starroperationer — det uppskattade behovet var ca 28 000. Ca 7 800 höftledsoperationer genomfördes — behovet uppskattades till ca 10 800. Ca 2 000 kranskärlsoperationer genomfördes — behovet uppskattades till ca 4 500. Siffror kommer oss aldrig riktigt nära. Det döljer sig djupt mänskligt lidande bakom den torra statistiken. Jag har själv en mycket nära vän som dog i operationskön till thoraxkliniken vid Karolinska sjukhuset i somras bara någon vecka före den planerade operationen. Den här krisen inom svensk sjukvård vållar inte bara ett lidande för den enskilda människan och en orimlig påfrestning på vårdpersonalen, utan köerna får dessutom svårartade samhällsekonomiska konsekvenser. Redan i dag kan vi konstatera att omsorgen om våra äldre på många håll är minst sagt otillfredsställande. Samtidigt vet vi att antalet personer över 80 år, som är den mest sjukvårdskrävande gruppen, kommer att öka kraftigt under 1990-talet. I det läget är det minst sagt oansvarigt att de riktlinjer som nu gäller för hälsooch sjukvården innebär att antalet vårdplatser inom landets länssjukvård skall skäras ned med en fjärdedel från mitten av 1980-talet fram till slutet av 1990-talet. Till detta, herr talman, kommer att nya sjukdomar, framför allt den förväntade ökade spridningen av aids, kommer att kräva ett omfattande tillskott av resurser till vårdsektorn och att transplantationskirurgin är på stark tillväxt. Här måste vi bara se till att inte de mera dramatiska och vetenskapligt spännande organtransplantationerna helt vinner slaget om de knappa resurserna på bekostnad av insatser för patienter som lider av folksjukdomar som reumatism eller allergier. Ny teknik och nya analysmetoder, t.ex. fosterdiagnostik, provrörsbefruktning, mammografi, osv. kommer också att ställa sjukvården inför nya krav. Härstår vi inför ett mycket delikat moraliskt dilemma. Frågan blir: Kan samhället, när vi genom en ny teknik diagnosticerat en sjukdom, sedan säga nej till en kostnadskrävande operation eller behandling? Nej, det är helt orimligt och etiskt oacceptabelt. Vi måste alltså ge sjukvården de nya resurser som behövs, samtidigt som personalen på olika sätt måste ges möjligheter att utnyttja de befintliga resurserna ännu effektivare. Inom vårdsektorn är personalsituationen katastrofal på många håll. Det behövs kraftfulla förbättringar när det gäller arbetsmiljö, arbetstider och personaltäthet, samtidigt som sjukvårdshuvudmännen måste se om lönevillkoren så att de människovårdande yrkenas status och konkurrenskraft stärks. Herr talman! Vad som nu behövs är en kommission — kalla den gärna en haverikommission — med sakkunniga som fr.o.m. nu får högst två år på sig att ta ett samlat grepp om vårdsektorn och föreslå åtgärder för att tillförsäkra vårdbehövande i alla delar av landet en människovärdig omsorg och ge de anställda inom vården rimliga villkor. Kds har i en motion till riksdagen krävt detta. Vi har dessutom föreslagit att löntagarfonderna skall avvecklas och att de medel som finns i dessa i huvudsak skall användas för att trygga pensionerna och därför skall tillföras AP-fonderna. Men, herr talman, för att kunna komma till rätta med de allvarliga bristerna inom vårdsektorn vill vi att 4 miljarder av dessa fondmedel skall ställas till kommissionens förfogande för att se till att vi alla kan få den sjukvård vi behöver. Detta behöver inte innebära ett slöseri eller en påspädning av köpkraften, som skapar nya balansproblem för samhällsekonomin. Många flaskhalsar behöver vidgas för att vi skall kunna använda de befintliga resurserna ännu effektivare, skapa fler alternativ genom enskilda vårdalternativ, osv. Nu finns det, som vi alla vet, andra förslag till hur löntagarfondspengarna skall användas vid en avveckling. Förslaget att dela ut fondpengarna till allemansspararna låter bra för oss aktiva, som har insett skattefördelarna med allemanssparandet. Men gå ut i våra servicelägenheter, till våra kvarvarande ålderdomshem och långvårdsavdelningar och fråga hur många som där deltar i allemanssparandet, hur många som t.ex. vet att de har en månad på sig att göra en extrainsättning på 5 000 kr. med skattefri avkastning! Nej, där hittar man antagligen en mycket stor del sparade slantar på gamla hederliga banksparkonton. Även detta sparande måste i rättvisans och samhällsekonomins namn stimuleras och premieras. Nu har statistiska centralbyrån på Dagens Nyheters uppdrag visat att allemansfonderna fortfarande är något av rikemansfonder. Det är möjligt att det kan ändras i en framtid, men just nu tycks det vara så. Enligt undersökningen är det mest högavlönade topptjänstemän som utnyttjar dem. 42 26 av dem som tjänar mer än 200 000 kr. sparar i dessa fonder, medan bara 4 96 av dem som tjänar under 70 000 kr. per år alltså skulle få del av fondavvecklingspengarna. Jag tror att kds-förslaget att överföra fondresurserna till pensionsfonderna och att använda dem för att klara sjukvårdskrisen är fördelningspolitiskt mera rättvist och samhällsekonomiskt ansvarigt. Vi föreslår dessutom att avkastningen på ett sparat kapital på 75 000 kr. skall bli skattefritt oavsett sparform. Det skulle också gynna äldre och mindre ekonomiskt aktiva och stimulera det bredare hushållssparande som vi alla efterlyser. Herr talman! Så har då den icke-socialistiska familjepolitiken seglat i hamn efter en lång färd. Vi kristdemokrater hälsar denna överenskommelse med mycket stor tillfredsställelse. Vi är inte heller ledsna för att det just var vår tekniska lösning som fick bidra till att lösa upp knutarna. Likheterna är alltså beskattad ersättning, beloppsrelaterat till varje barn i familjen, och avdragsrätt för barntillsynskostnaderna upp till vårdnadsersättningen. Skillnaden är att kds föreslagit, och finansierat, i sin skattemotion en dubbelt så stor ersättning för familjens första förskolebarn, med ATP-poäng. Vi anser nämligen att även vård av egna barn är ett arbete. En kuriositet i sammanhanget är att den person som ursprungligen konstruerade den tekniska lösning som trepartiuppgörelsen bygger på faktiskt heter Harry Staaf och är kds kommunpolitiske sekreterare. Det bjuder han säkert på. Anloppet från regeringens sida mot förslaget har nu börjat, som vi kunde höra under förmiddagen. Det var ingen ände på de problem som skulle drabba barnfamiljerna, om förslaget skulle genomföras. Finansministern, som är en ganska sansad bedömare, har när han inventerat argumenten mot reformen funnit att den kommer att bromsa upp introduktionen av den förenklade självdeklarationen. Det är ingen särskilt uppskakande effekt. Personligen tror jag de flesta förskolebarnsföräldrar gärna sitter någon minut extra över självdeklarationen för att få summera en familjeinkomst som faktiskt går ihop, särskilt när alternativet är en fortsättning av nuvarande orättvisa ordning, även om den får deklareras i finansministerns mest förenklade form. Herr talman! Hur skall vi då hjälpas åt med uppgiften att ge oss som medborgare den inre etiska kompass som börschefen Bengt Rydén efterlyste? Jag vill säga att en sådan strävan inte skall kantas av fler förbud och regler —- precis tvärtom. Den ger en ökad frihet för den enskilda människan. Alternativet till den inre kompassen är däremot fler yttre regler och förordningar. En begriplig och gemensam etik är frihetens fundament. Låt oss enas om att svensk skola skulle behöva förmedla mycket mer av den etik som är förankrad i de kristet humanistiska värderingarna. Varför är det då så kontroversiellt? Varför upplevs det så lätt som bakåtsträvande? Kanske därför att kristendomen genom historien komprometterats i olika sammanhang. Kvar står ändå att denna etik och dessa klara levnadsregler är grunden för vår kultur, för solidaritet och humanitet. Det är dags att återigen i en bred samverkan över partiskrankorna aktivt och målmedvetet försöka bygga upp en gemensam etisk grund, så att den inre kompassen hos oss medborgare mer och mer skall kunna ersätta tråkiga förbud, snåriga regleringar och byråkrati.

Herr talman! Jag skall ta upp några synpunkter som vi socialdemokrater har beträffande mitt hemlän Gävleborg. Länet är rikt på resurser. Vi har fina anläggningar för utförsåkning — ”Sveriges närmaste alper”. Vi har traditionella folkrika folkfester, som gör länet till ett intressant turistmål, och ett i Övrigt aktivt kulturliv med teater och orkestrar parat med stolta idrottstraditioner som bandy och ishockey. Högskolan i vårt län är en av de mindre högskolorna i landet, men den är en av de viktigaste faktorerna för att långsiktigt utveckla länet i positiv riktning. Skogen har i alla tider varit livsnerven för länet. Produktiv skogsmark täcker ca 80 20 av länets yta. Det är därför naturligt att skogsindustrin dominerar. Man möter olika former av ett aktivt skogsbruk. Inom järnoch stålindustrin liksom för pappersoch massaindustrin har rationaliseringar inneburit en förbättrad och mer konkurrenskraftig produktion — men med färre anställda. Våra förhoppningar är nu att en socialdemokratisk miljöpolitik även kommer att ge fler arbetstillfällen i skogen. Det är nya arbetstillfällen som vi så väl behöver. I dag, herr talman, leder vi ligan i fråga om arbetslösheten. Vi har den största ökningen av den relativa arbetslösheten genom att vi har den mest ogynnsamma kombinationen av ökad arbetslöshet och minskad befolkning. Under de senaste sju åren har vi fått uppleva en befolkningsminskning på 7 000 personer. Det, herr talman, är den kraftigaste minskningen i hela landet. Den höga ungdomsarbetslösheten är särskilt utmärkande för Gävleborgs län, och mycket negativt följer i ungdomsarbetslöshetens spår. Bl. a. flyttar våra unga. Först flyttar flickorna, ofta till Stockholmsområdet med dess bostadsproblem för att arbeta i omsorgsoch vårdyrken. I förlängningen skapar det problem för vårt län med att rekrytera personal till de yrken där kvinnorna i dag dominerar, alltså vårdyrken. Flickorna är också överrepresenterade på ungdomsplatser och i ungdomslag. Det är bra att de nås av olika åtgärder, men det är alarmerande om det beror på att flickorna i gymnasieskolan inte kan erbjudas utbildningsvägar som passar dem. Situationen kan också vara ett tecken på att ytterligare ansträngningar måste göras för att stimulera till icke traditionella yrkesval. Den genomsnittliga utbildningsnivån i vårt län ligger klart under genomsnittet. När det gäller högskolan i Gävle/Sandviken pågår en uppbyggnad av nya utbildningar inom teknik och ekonomi, och det är angeläget att högskolan får resurser för en fortsatt utveckling i den riktningen. Vi anser att starka skäl föreligger för att den ökning av antalet nybörjarplatser till grundskollärarutbildningen som föreslås i budgetpropositionen förläggs till Gävle Sandviken. Vi vill ha en påbyggnadsutbildning till ekonomilinjen i bostadsoch fastighetsförvaltning och att den inrättas som fördjupningsdel. Vi vill också ha en högre utbildning för idrottsledare. Detta anser vi är små krav, som emellertid är mycket viktiga för oss. Så till ett annat ämne. Hemslöjden har stor betydelse som kompletterande sysselsättning för många i vårt län, särskilt för dem som bor i glesbygden. Därför ser vi med tillfredsställelse att industriministern vill medverka till att i det hänseendet ”utveckla glesbygden”, och att de samlade insatserna dubblerats. Industriministern har sagt vid några tillfällen: ”Kom med bra projekt så får vi se vad vi kan göra för er.” Förutom vad jag sagt om utbildningen för länet kommer här några förslag väl värda att ta fasta på. Industriministern är inte här i kammaren nu, men jag hoppas att dessa förslag når honom så småningom. Projektbidraget bör åter införas, så att kommunerna skall få råd att projektera och lägga upp en reserv av objekt som snabbt kan påbörjas. När man nu skall utreda postens och televerkets regionalpolitiska ansvar, bör man se på de stora enheter som finns i Stockholmsregionen. Man bör kunna utlokalisera delar av dessa. Vi från Gävleborgs län står med öppna famnen. En förutsättning för en positiv utveckling av länets näringsliv är en god kommunikationsstandard. Järnvägen måste ges förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel. För närvarande pågår en omfattande upprustning av stambanan i länet. Under 1988 investeras över 90 milj.kr. i mötesspår, kraftförsörjning och spårförbättringar. Det är viktigt att dessa satsningar fortsätter. De förbättrar förutsättningarna för en både bättre coh snabbare personoch godstrafik. Turtätheten måste också förbättras. De senaste fem åren har omfattande investeringar gjorts i länets vägnät, men nu måste de fortsatta investeringarna inriktas på vägarna 83 och 84 samt vägen mellan Söderhamn och Hudiksvall. Vi anser det befogat med en ny prövning av förutsättningarna för brytning av förekommande vanadinfyndighet i Hälsingland. Sådan brytning bör kunna komma till stånd. Vi har många kustkommuner i länet, och när nu kustbevakningen skall skiljas från tullverket anser vi det vara lämpligt att lokalisera till Gävleborg. Med hänsyn till de stora sysselsättningsproblem som Gävleborgs län har vill vi också att länsanslaget 1988/89 räknas upp. Vi menar att medlen bör få disponeras i så fria former som möjligt. Länsstyrelsen bör få avgöra hur stor andel av anslaget som skall användas till regionalt utvecklingsarbete. Herr talman! Gävleborgs län måste vända en negativ utveckling, men vi klarar det inte själva. Nu måste regeringen träda in.

Herr talman! I anslutning till budgetpropositionen presenterade finansdepartementet en skrift med titeln ”Nyheter i budgeten, län för län”. Med stort intresse slog jag upp Gävleborg för att läsa om satsningen i mitt hemlän. Satsningen var inte imponerande. Den var tämligen skral och redovisade strängt taget bara pågående projekt. Vi kanske skulle anses vara nöjda med att pågående arbeten inte avbryts. Budgetpropositionen innehöll således inga satsningar på Gävleborg. Propositionen om Särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges inland innehöll inte heller någonting som kunde glädja dem som bor i Hälsingland och Gästrikland. Inte ens norra länsdelen, som tillhör både stödområdena B och C, var ihågkommen. Möjligen kan vi hoppas att Bergslagsdelegationen kan anvisa litet pengar för insatser i Sandviken och Hofors. Planoch bostadsverket gick Gävle förbi, och tullverkets datacentral förläggs längre norrut. Gävleborgs län tillhör de län i landet som haft den största befolkningsminskningen under 1980-talet. Mellan 1980 och 1986 minskade befolkningen i länet med drygt 6 000 personer. Under de första tre kvartalen 1987 har befolkningen i länet ytterligare minskat med 600 personer. Det är ungdomarna i åldrarna 18-25 år som är den största utflyttargruppen. Arbetslösheten har sjunkit något under 1987. Anmärkningsvärt är dock att länet inte haft en lika stor förbättring som övriga län har haft. Gävleborgs län har fortfarande den näst högsta arbetslösheten i riket, 3,2 20. Endast Norrbotten kan uppvisa en högre siffra. Sysselsättningsproblemen hänger samman med utvecklingen inom basnäringarna järn, stål, papper och massa. Dessa industrier har fortfarande stor betydelse för gävleborgarnas arbetsmöjligheter. En stor del av industrisysselsättningen återfinns inom företag med stora exportandelar. Detta innebär att Gävleborg påverkas starkt av förändringar i vår omvärld. Med tanke på att våra basindustrier är starkt beroende av utvecklingen på elenergikostnadssidan får vi verkligen hoppas att den energiproposition som väntas i vår inte innehåller förslag som leder till ökat kostnadsläge. Elprishöjningar för våra känsliga industrier skulle kunna utlösa en våg av personalreduceringar. I syfte att förstärka Gävleborgs konkurrenskraft och bromsa den negativa befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen har initiativ tagits inom länet genom länsstyrelsens försorg. Väl utarbetade förslag föreligger beträffande kommunikationer, utbildning, teknikspridning och arbetsmarknad. Konkreta framställningar har inlämnats, eller skall inom kort inlämnas, till berört departement, bl.a. för det s.k. X-nätprojektet som syftar till att underlätta för mindre företag att utnyttja datatekniken. Teknikcentrum i Söderhamn är ett annat initiativ som länet begärt medel till. Ett bioenergiinstitut har förstuderats. Förslag har lagts fram till miljöoch energidepartementet. Under allmänna motionstiden har Rolf Dahlberg och jag lämnat en motion angående utredning av en fiskeberedningsindustri i Söderhamn för att tillvarata fångsterna på ostkusten. Motionen har blivit mycket väl mottagen i länet. Det är vår förhoppning att riksdagen kan medverka till att denna utredning kommer till stånd. 1986 88 höjs länsanslaget till 50 milj.kr., vilket bör ge en sysselsättningsökning innevarande år med närmare 500 arbetstillfällen. Med hänsyn till de stora sysselsättningsproblemen i länet bör länsanslaget för 1988/89 uppgå till minst 55 milj.kr. Det är av vikt att länsstyrelsen får disponera dessa pengar under friare former än som nu tillåts. Länsstyrelsen bör själv få bestämma hur stor andel av länsanslaget som skall användas till regionalpolitiskt arbete, den s.k. projektpotten. Det ger länsstyrelsen möjlighet att stimulera projekt och försöksverksamhet som kan påverka länets utveckling på kort och på lång sikt. Reguljärt flyg drivs i dag till Arlanda från Gävle Söderhamn. Flygplatserna i Hudiksvall och Gävle/Sandviken är kommunala och drivs utan statligt bidrag. Utvecklingen för de båda flygplatserna har varit positiv. Man har nu kommit till ett läge där framtidsinvesteringar måste göras. För Hudiksvall torde en helt ny flygplats bli nödvändig att uppföra. Gävle/Sandviken har behov av en ny passagerarhamn. Båda dessa flygplatser bör få ta del av det statliga bidrag som kommer att ges till kommunala flygplatser i skogslänen. I ett längre perspektiv är flygplatser i Bollnäs och Ljusdal angelägna. Inom utbildningsområdet har vi från länet ställt krav på satsningar på högskolans tekniska och ekonomiska utbildningar. I viss mån tillgodoser budgetpropositionen de framförda kraven. Högskolan i Gävle/Sandviken får avslutningsår på civilingenjörsutbildningen och Gävle, Bollnäs och Hudiksvall får mellaningenjörsutbildning. Det finns däremot inget förslag om fullständig ekonomiutbildning. Den påbörjade försöksverksamheten med högskoleutbildning i södra Hälsingland, med planerad utvidgning till norra Hälsingland, får inget statligt stöd. För att dessa utbildningar skall kunna permanentas krävs ett sådant. Det är allvarligt att lärarutbildningen vid högskolan i Gävle/Sandviken läggs ner. Med de siffror som på senare tid kommit fram om behovet förefaller beslutet vara olyckligt. Förskollärarutbildningen måste därför finnas kvar i framtiden. Det är givetvis bekymmersamt för ett län att under en lång följd av år få vidkännas förändringar i negativ riktning. Utvecklingen påverkar möjligheten att behålla service av skilda slag. Statens uppgift är i första hand att skapa goda allmänna betingelser för näringslivet. Men utöver detta måste staten också ta ansvaret när allvarliga problem uppstår. För att främja utvecklingen i Gävleborgs län vore det önskvärt att berörda departement tillsammans med länets myndigheter formulerade ett sysselsättningsprogram byggt på det material som föreligger. Insatserna för Gävleborgs län måste omgående få en omfattning som det akuta läget kräver. För första gången måste Gävleborgs län sättas överst på prioriteringslistan över regionalpolitiska insatser.

Herr talman! Jag vill säga något om det län som vi just nu befinner oss i. Stockholms län är inte bara Sergels torg och Helgeandsholmen. Här finns allt från glesbygd till stora tätorter. Vi får inte glömma bort att Sveriges rikaste region kanske också är den mest ojämlika. Det är stora skillnader som gör att arbetsplatserna finns i Stockholm och norrut, medan en stor del av bostäderna finns i de södra länsdelarna. En stor del av befolkningen i dessa områden tvingas pendla till sina arbetsplatser. Arbetstiden kan förlängas med två timmar eller mer. Vi socialdemokrater vill att hela Sverige skall leva och utvecklas. Det är därför som vi också från vårt län ställer upp på en aktiv regionalpolitik. Vi vill vara med om att bygga upp alternativ till storstäderna och universitetsstäderna. Men en Stockholmsregion i balans är bra också för hela landet. Om vi ökar olika regioners attraktionskraft genom att förbättra deras möjligheter att utveckla ett eget näringsliv, kan vi bromsa koncentrationen till storstäderna. Vår väg innebär också hänsyn till och ett ansvar för de människor som lever och bor i vårt län. Det gäller många människor som flyttat hit. Det gäller våra barn som fötts och växer upp här. Det gäller våra flyktingar och invandrare. Om de skall känna solidaritet med övriga landet kräver de solidaritet tillbaka. Obalansproblemen i Stockholmsregionen är en angelägenhet för hela landet. När olika statliga åtgärder utformas måste hänsyn tas till de problem som finns i Stockholmsregionen. Statliga åtgärder måste motverka, ej förstärka, obalansen. Herr talman! Med stöd av regeringens särskilda åtgärder har bostadsbyggandet i Stockholm kunnat öka under 1987. Det är nödvändigt och bra. Denna ökning måste fortsätta under de närmaste åren för att man därigenom skall kunna minska bristen på bostäder. Under senare tid har dock farhågor framkommit för att igångsättningen av byggen inte skulle kunna hålla den takt som redovisats i planeringen. Skälet, herr talman, till min oro är kostnadsbilden för byggandet, dess konsekvenser för hyresnivåerna och för människornas betalningsförmåga. Stockholms planeringsnämnd har den 11 december 1987 uttalat oro för produktionskostnadsutvecklingen och därmed också för hyresoch insatsni våer för lägenheter. Överkostnader på omkring 40 96 är inte ovanliga. Ett färskt anbudsexempel från centrala Stockholm som omfattar flerfamiljshus med traditionell standard, normal lägenhetsfördelning och låg markkostnad ger en produktionskostnad på 9 195 kr./m?. Hyreskostnaden för detta objekt blir 617 kr./m?. För en vanlig trerumslägenhet blir det 3 702 kr. per månad. Detta utgör 35 96 av en bruttolön på 10 000 kr. per månad. Det torde sålunda stå klart att hyreskostnaden i framför allt nybyggda flerfamiljshus är en utomordentligt allvarlig familjeekonomisk fråga. Men det är också en rättvisefråga när det gäller möjligheten att efterfråga lägenheter, särskilt för ungdom. Det finns stor risk att bostadsbyggandet kommer att bromsas upp med undantag för lägenheter som ligger i attraktiva, centrala lägen. Under sådana förhållanden kommer bostadssituationen inte att kunna förbättras i vår region. Det är därför angeläget att regeringen föreslår åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen, utan att kvaliteten på bostadsbyggandet eftersätts. Herr talman! Låt mig säga något om utbildningsfrågorna. Det är ett oeftergivligt krav i ett demokratiskt samhälle att alla, oavsett ekonomisk, social eller geografisk bakgrund, skall ha möjlighet att studera. Den sociala snedrekryteringen på detta område är uppenbar. Ingen förbättring har skett under de senaste åren. Antalet arbetarungdomar resp. ungdomar från ”högre” socialgrupper vid högskolor och universitet står i omvänd proportion till deras andel av befolkningen. Vetenskapliga undersökningar visar att rädslan för skuldsättning gör att många ungdomar från arbetarhem avstår från högskolestudier. Det är också viktigt att undanröja de ekonomiska hinder som finns kvar då det gäller gymnasiala studier. Av stor betydelse är också att den ekonomiska situationen för vuxenstuderande förbättras. Detta är frågor som jag ofta möter i min region. Låt oss slå fast att våra barn i Stockholms län också har rätt till en gymnasieplats. Våra barn har rätt till en god bostad utan att betala flera hundra tusen kronor. Våra gamla har rätt till en god och trygg åldringsvård. Våra bostadsmiljöer måste förbättras i många kommuner. Vi har också rätt till bra samlingslokaler. Vårt län blir inte bättre om köerna till nästan allting fördubblas, när trafiken tilltar och avgaserna med den eller om vi tvingas att bygga bostäder på våra grönområden. Någon förståelse från näringslivets toppar går inte att finna. De vill i stället att tillväxten tar ännu större fart, att marknadskrafterna skall få spela fritt. Men om man bor förmånligt på Östermalm nära Djurgården och kan fly ut till skärgården under helger och semestrar har man naturligtvis inte något ont av trängsel, köer, bostadsbrist och överbelamrade pendeltåg. De som vill att Stockholms län växer ohämmat är spekulanterna. Det är därför i högsta grad ett idelogiskt vägval vi gör. Vi vill inte bejaka att en ohämmad kapitalism exploaterar Stockholms län. De rika och besuttna kan alltid köpa sig fria. Vi skall, herr talman, skapa den arbetsro som krävs för att vi skall kunna ta itu med problemen och avskaffa de skönhetsfläckar och brister som finns i vårt vardagliga liv. En viktig uppgift de närmaste åren är att se till att vår region får en allsidig näringslivsbas. Vi har förlorat en massa industriarbetskraft, som vi borde få ha kvar, men vi delar gärna med oss av den privata tjänstesektorn. Sammanfattningsvis vill vi att satsningen för att åstadkomma regional utjämning och regional rättvisa stärks och att regeringen även uppmärksammar de regionala obalanserna i Stockholms län.

Herr talman! Vi står i dag inför en situation då de regionala problemen tycks vara på väg att öka och förvärras. Tydliga tendenser till överhettning finns i våra storstadsområden, samtidigt som utflyttningen från allt fler delar av vårt land ökar. Regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostad och ge en mer likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard i landets olika delar. Dessutom skall en god miljö främjas. Den sedan snart 30 år bedrivna regionalpolitiken med särskilda statliga stödmedel har inte nått de mål som riksdagen har beslutat och eftersträvat. Omfattningen av det statliga stödet och antalet stödformer har vuxit, och i dag finns det förvisso en omfattande medelsarsenal till regionalpolitikens förfogande. Målen är bra och vackert formulerade, men det brister när det gäller de verktyg som regionalpolitiken förfogar över. Det finns forskare som förutspår en accelererande regional obalans, och tecknen i den riktningen är alltför tydliga. Dagens regionalpolitik handlar inte endast om problemen längs den traditionella nord-syd-axeln, om ”Norrlandsproblem”. Det handlar om hur vi skall undgå en alltför kraftig koncentration till ett mycket litet antal befolkningstäta regioner. Den förändrade situation som regionalpolitiken i dag har att möta ställer nya krav om ekvationen skall lösas. Det gäller infrastrukturen i vid bemärkelse, där utbildning och kommunikation spelar den största rollen. Regionalpolitik måste mera påverkas i en riktning som innebär att vi stödjer nyskapande och kreativitet på lokal och regional nivå. Det gäller att främja miljöer för nyföretagande och egna initiativ även utanför storstäderna. Därför har, herr talman, folkpartiet i sina senaste motioner till riksdagen starkt betonat en förändring av regionalpolitiken. Om det under 60 och 70-talet handlade om lokalisering måste 80 och 90-talets regionalpolitik handla om mobilisering. Det handlar om att tillåta ökad flexibilitet: att bygga politiken på öppenheten för variation och skilda lösningar i olika delar av landet. Staten och dess organ kan underlätta en framväxt som skapar gynnsamma förutsättningar för en regional och lokal tillväxt. Vi behöver kreativa miljöer i hela landet om denna balans skall uppnås. Jag tror också att denna nya inriktning av regionalpolitiken i högre grad än tidigare måste riktas mot mindre företag. Vi vet av erfarenhet att det är i de mindre företagen — vare sig de är nyetablerade eller ”avknoppade” från större företag — som en stor del av de för regionalpolitiken viktiga initiativen kommer att tas. Det är en styrka även för ett litet land som Sverige att upprätthålla mångfald och flexibilitet. Alltför kraftig koncentration riskerar att leda till sårbarhet. Med ökade möjligheter att mobilisera lokala resurser och ta till vara lokala initiativ nås en ”riskspridning”, som är till gagn för hela landet. Vid fjolårets riksdag begärde folkpartiet en ny parlamentariskt sammansatt utredning. Riksdagen följde enhälligt folkpartiets yrkande, och regeringen har nu presenterat direktiv till en sådan kommitté. Vi är nöjda med direktivens grundsyn, eftersom de sammanfaller med de intentioner vi hade i motionen. Kommittén skall ta ställning till bl.a. orsaker bakom koncentrationstendenser, förändringar av medelsarsenaler och hur sektorssamordning bäst kan ske. Det är även viktigt att kommittén försöker göra en översyn av s.k. paket som alltemellanåt riktas mot avgränsade regioner. Det är viktigt att också sådana insatser utvärderas. Närheten till högre utbildning blir en allt viktigare etableringsfaktor. Nyskapande inom olika områden förutsätter en ökad tillgång på särskild kompetens. Man blir alltmer beroende av nära tillgång till välutbildad arbetskraft. Detta skapar tryck på de orter där högre utbildning, främst med naturvetenskaplig/ekonomisk inriktning, finns. Högskolepolitiken står därmed inför nya uppgifter. När de små och medelstora högskolorna byggdes handlade det mest om att öka människors tillgång till högre utbildning på nära håll. I folkpartiets motion om högskolor och forskning föreslår vi kvalitetsförstärkningar också inom de små och medelstora högskolorna ute i regionerna. Fortbildningen av lärare vid de nya mellaningenjörsutbildningarna, som nu startas på tjugotalet orter i landet, är därför angelägen. Vi ser positivt på en samverkan som har vuxit fram mellan högskolornas avnämare i form av bl.a. uppdragsverksamhet. Även framöver måste en viktig del av dessa högskolors verksamhet ha denna inriktning. Men utvecklingen rymmer också faror. Högskolan kan bli för beroende av regionens näringsliv och myndigheter. När en region drabbas av ekonomiska och andra problem kan det medföra att även högskolan försvagas. De regionala högskolorna kan också komma att reflektera de lokala problemen snarare än att verka som krafter för förnyelse. Därför måste sådana högskolor ha en egen kraft, som kan medverka till att stimulera nyskapande och förändringar i den egna regionen. Vid sidan av högskoleutbildningen spelar kommunikationen en avgörande roll för en regions utveckling. Ett större mått av entreprenadförfarande inom t.ex. järnvägstrafiken skulle kunna bidra till en ökad konkurrens och effektivitet. För länstrafikbolagens del skulle det kunna innebära att deras uppgifter mer blir att handha upphandling av transporttjänster än att fungera som producent. När det gäller telekommunikationer kan vi konstatera att en kraftig utbyggnad har skett av televerkets datanät. I nära nog hela vårt land kommer det under de närmaste åren att finnas tillgång till ett datanät med hastigheter på upp till 64 kilobits per sekund. Detta är en hög hastighet, som för flera år kan tillgodose efterfrågan. Ur regionalpolitisk synvinkel är det positivt att utbyggnad av detta datanät sker på ett sådant sätt att den ökande kapaciteten även kommer Norrlands inland till del. Flygtrafikens utformning är vidare av stor vikt för regionalpolitiken. Inrikesflyget har expanderat mycket kraftigt under senare år. Allt fler väljer flyget framför andra kommunikationsmedel, och det är inte överraskande. När behovet av personkontakter ökar i ett land med stora avstånd är en sådan utveckling förståelig och naturlig. På samma sätt som staten framöver kommer att ha ansvar för t.ex. järnvägens infrastruktur, har vi i dag ett ansvar för vägnätet. Det är viktigt att detta nät är i det skicket att regionala idéer och projekt inte stoppas på grund av brister på just vägarna. Därför måste större satsningar på turism och liknande projekt samordnas med kommunikationernas utveckling. Sannolikt behöver vi öka användningen av kombinationen vägoch järnvägstransporter. Allt detta kostar mycket pengar — i det korta perspektivet alltför mycket pengar och förmodligen mer än vad vi anser oss ha råd med. Därför måste nya finansieringsmodeller kunna prövas och olika finansieringskällor få sin chans att på ett önskvärt sätt lösa olika kommunikationsproblem. Regionalpolitiken handlar mycket om medelsarsenal och stödsystem. De principerna har vi från folkpartiets sida i vår motion slagit fast genom att beskriva dem mycket utförligt. Christer Eirefelt nämnde tidigare här i kammaren i ett inlägg de tre vägledande principerna för folkpartiets regionalpolitik, och därför skall jag inte upprepa dem just nu. Förra året föreslog vi en kraftig ökning av länsanslagens storlek. Den mycket kraftiga uppräkningen av denna anslagspost har folkpartiet tillsammans med den övriga oppositionen drivit fram. Regeringens ovilja att höja länsanslagen bottnar säkerligen i dess dogmatiska syn på att det är de centrala politikerna som vet bäst. Som väl var följde inte riksdagen regeringens snäva tankesätt. Iris Mårtensson från Gävleborgs län efterlyste en friare användning av länsanslaget. Ett sådant krav är bra, fru Mårtensson. Det vill vi i folkpartiet också. Men det måste också, herr talman, finnas något att fördela. Om industriministern och socialdemokraterna bestämt hade vi haft en halv miljard kronor mindre att fördela under de år som Thage G Peterson varit regionalpolitiskt ansvarig. Detta är något att begrunda både för regeringen och för den socialdemokratiska minoriteten här i kammaren. Posten för projektmedel inom länsanslaget är i dag maximerad. Vi anser i likhet med 1984 års utredning att det inte skall sättas någon gräns för hur stor del av det samlade anslaget som kan användas för projektsatsningar ute i länet. Det persontransportstöd som i dag gäller är begränsat till anställda vid bidragsberättigat företag. Med tanke på att de mindre företagen framöver kommer att spela en allt viktigare roll för regional utveckling har vi från folkpartiets sida föreslagit att persontransportstödet utvidgas till att även gälla egenföretagare. I förra årets budgetproposition föreslog regeringen att sysselsättningsstöd — som en av de mer generella stödformerna — inte längre skulle utgå för stödområde C. Det innebar bl.a. att Bergslagen lämnades utan möjligheter att få ett sådant stöd. Det var närmast häpnadsväckande med tanke på de problem som denna region har. Därför upplevs det mer felaktigt och ologiskt än någonsin. Ett återinförande av sysselsättningsstödet skulle postitivt gynna inte enbart Bergslagen, utan också en rad Norrlandskommuner och de tre nordliga kommunerna i mitt eget hemlän Älvsborg och landskapet Dalsland. Herr talman! Regionalpolitiken är oerhört viktig för ett lands utveckling och inre balans. Skall vi klara de hot som finns i dag gäller det att vi lägger större vikt vid mobilisering av resurser än den traditionella lokaliseringspolitiken gör. Jag har därför i mitt anförande pekat på att utbildningen och kommunikationerna har en central roll i regionalpolitiken i framtiden. Tillväxten i dag sker i hög grad inom tjänsteoch informationsområdet, samtidigt som industrin genomgår en kraftig förändring. Därför tenderar arbetstillfällena att fördelas ojämnt. Samtidigt förekommer det rekryteringsproblem, främst när det gäller utbildad arbetskraft, i många delar av landet, samtidigt som arbetslösheten för vissa grupper och i vissa områden är besvärande hög. Vi i folkpartiet är beredda att sammantaget öka det regionalpolitiska anslaget med 75 milj.kr. Ändå är inte statsanslaget den viktigaste insatsen. Det gäller i högre grad det sätt som vi hanterar de regionalpolitiska frågornas lösning på. Därför ställer vi stora förhoppningar till den regionalpolitiska utredning som just nu har börjat arbeta. Min förhoppning är att den skall arbeta snabbt och målmedvetet så att riksdagen snart kan ta nya och utvecklade metoder i regionalpolitikens tjänst. Där får ingen arbetsmöda sparas. Skall de mål som vi gemensamt har ställt upp för kunna förverkligas, krävs det att regionalpolitiken får en tyngd och en dignitet som behövs för att ge innehåll åt den goda devisen Låt hela Sverige leva.

Herr talman! Redan under 60-talet fick vi lära oss vad flyttlasspolitiken kunde innebära. Många människor ute i regionerna tvingades flytta till något av våra större befolkningscentra för att kunna skapa sig en utkomst. Under 70-talet minskade flyttlassen i viss mån, men in på 80-talet ökade flyttningen kraftigt igen. Koncentrationen till storstäderna och universitetsorterna blev mer markant än någonsin. Detta fenomen drabbade inte enbart vårt land, utan tycks vara likartat för flertalet utvecklade industriländer. Det var väl detta förhållande som motiverade Europarådet att utropa 1987 till Landsbygdens år. Det talades om ”en levande landsbygd” på ett sätt som verkligen tilltalade en gammal centerpartist. Förhoppningen var att det här initiativet skulle medföra konkreta åtgärder i vårt land för att lösa de problem som flyttlasspolitiken inneburit. Effekterna av denna politik är förödande såväl för glesbygderna som för de stora befolkningskoncentrationerna. I glesbygder försvinner arbetstillfällen. Människor — speciellt ungdomarna — tvingas flytta från orten, och underlaget för skolor och annan service försvinner. Tomma lägenheter blir en kommunal kostnad etc. I de större tätorterna är problemen de motsatta. Trängsel och köer hör vardagen till. Enligt uppgift i massmedia står för närvarande 120 000 människor i bostadskö i Stockholm. Miljonbelopp måste erläggas av den som skall köpa en lägenhet. Sjukhusen får stänga vissa avdelningar av brist på personal. Dessa förhållanden medverkar till allt större sociala problem, som polisen har att brottas med i större tätorter. Anita Johansson talade nyss om en Stockholmsregion i balans som mycket betydelsefull. Jag delar helt hennes uppfattning i det här avseendet. Men man kan knappast säga att Stockholmsmiljön för närvarande är i balans. Nå, vad hände nu med de stolta parollerna från Europarådet? Jo, de svenska myndigheterna nappade på initiativet utifrån så till vida att industridepartementet fick ansvaret för att kampanjen följdes upp i Sverige, och länsstyrelserna fick i uppdrag att på regional nivå följa upp Europarådsinitiativet om ”en levande landsbygd”. Ja, man myntade t.o.m. slagordet ”Hela Sverige skall leva”. Vi förväntade oss nu att hela samhällsapparaten skulle inriktas på att fullfölja målsättningen. Vad gjordes från samhällets sida under sommaren 1987 för att leva upp till de vackra orden? Statens centrala verk började göra olika utspel. Posten gick ut i massmedia och förklarade hur man skulle spara pengar på att dra in postservicen i skärgården. Televerket redovisade hur man skulle spara pengar på att slopa telefonkioskerna på mindre orter, där de inte var lönsamma. SJ och transportrådet redovisade hur man skulle spara pengar genom att lägga ned olönsamma järnvägar ute i regionerna eller föra över betalningsansvaret på kommuner och landsting. Nyheterna portionerades ut under sommaren 1987 — Landsbygdens år — och alla åtgärder gick ut på att dra in samhällelig service ute i regionerna. Här i riksdagen genomförde socialdemokrater tillsammans med folkpartister en ny organisation för folkbokföringen som innebär en enorm centralisering, som till höga kostnader ger sämre service åt medborgarna. Enligt beslutet överförs folkbokföringen från ca 1 500 pastorsexpeditioner till 120 lokala skattemyndigheter, även om det i slutskedet kastades in att viss service skall kunna ges även från försäkringskassorna. Ca 1 200 heleller deltidsanställda på pastorsexpeditionerna i glesbygden beräknas bli friställda, och kostnaderna beräknas öka med bortåt 300 milj.kr. per år. Vare sig staten skall spara eller slösa skall det tydligen gå ut över regionerna utanför triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö. För mitt hemlän, Blekinge, har det under lång tid tornat upp sig många problem med brist på sysselsättning — många företag har fått lägga ned verksamheten på grund av strukturomvandlingsproblem eller på grund av sparåtgärder på det statliga området. Länet har förlorat ca 3 000 statliga anställningar, medan storstadslänen, och speciellt Stockholm, har haft stark ökning härav. Vid Karlskronavarvet är för närvarande ca 250 anställda varslade för friställning i april i år. Vidtas inte speciella åtgärder för att förse varvet med nybyggnadseller underhållsarbete, kommer ytterligare 350 man att permitteras. Liknande besvärliga företagsomstruktureringar har också drabbat övriga kommuner i Blekinge. Sedan 1983 har Stockholm ökat sitt invånarantal med 61 537 personer. Det motsvarar tämligen exakt invånarantalet i Blekinges största kommun, Karlskrona. Göteborg har under samma tid ökat invånarantalet med 16 409 personer och Malmö med 13 215 personer. Tillsammans har alltså de tre största städerna ökat med över 91 000 invånare sedan socialdemokraterna återkom i regeringsställning. Blekinge har under samma tid minskat invånarantalet med 2 705 personer, en minskning som varit genomgående under alla dessa år. Tillgången på högre utbildning är viktig för regionerna, om man skall kunna hävda sig mot dragningen till storstäderna. I Blekinge saknar vi egen högskola, men vi har fått uttryckligt löfte av utbildningsministern att vi skall få högskola. Den slutgiltiga utformningen tycks dock dröja. Det är mycket viktigt att regeringen inte fördröjer åtgärder för stöd åt de regioner som har problem med sysselsättning och befolkningsutveckling. Bättre infrastruktur med bättre utbildning och bättre vägoch järnvägsförbindelser är också viktigt för de utsatta regionerna. Resurserna styrs nu i stället mot de överhettade regionerna. Medlen till länsvägnätet i Blekinge har minskat, och angelägna förbättringar skjuts på framtiden. Det är dålig regionalpolitik. De värst utsatta regionerna, sydöstra Sverige, Bergslagen och vissa delar av Norrland, kommer givetvis inte i längden att nöja sig med att förse storstäderna med välutbildad arbetskraft genom att exportera sina ungdomar dit. Man kommer att kräva konkreta åtgärder för att få balans regionerna emellan. Uppropet för kampanjen Hela Sverige skall leva inleds med följande beskrivning: ”Ungdomen flyttar, skolan stängs, affären upphör, tågen slutar gå, åkrarna växer igen.” Detta vill man förhindra genom kampanjen, i vilken flertalet folkrörelser i vårt land deltar. Men det får inte stanna vid vackra ord; vi i centern kräver konkreta åtgärder för att få hela Sverige att leva.

Herr talman! När det talas om Blekinge får man ofta höra att det är elände och problem där. Ibland tycker jag tyvärr att problemen överskuggar glädjeämnena, som också finns. Jag skulle gärna vid det här tillfället vilja lyfta fram det som är positivt i vårt lilla län; vi har faktiskt på vissa områden en relativt hyfsad utveckling. Den socialdemokratiska regeringen har tagit initiativ och med industriministern i spetsen vidtagit åtgärder som inneburit t.ex. att vi i Blekinge fått s.k. centra i de olika kommundelarna. Vi har bl.a. ett verkstadstekniskt center, vi har ett s.k. soft center — för datateknik och datautveckling — och vi har ett pälsdjurscenter. De bygger alla på den tradition, kunskap och erfarenhet som finns i botten i de här bygderna. Vi fick i samband med dets.k. Blekingepaketet också Blekinge Finans, ett investmentbolag som vi hoppas mycket av med det kapital som i dag finns i bolaget, och med det kunnande som finns hos de personer som ställt sig i spetsen och sitter i styrelsen. Vi räknar med att det verkligen skall ge Blekinge möjligheter framöver. I Blekingepaketet ingick också satsningar på t.ex. Nogersunds hamn, en fiskehamn som för närvarande håller på att byggas ut till en av Sveriges största. Hamnen drar också med sig andra satsningar som fiskeberedningsindustri och liknande, vilket är viktigt för sysselsättningen i västra Blekinge. Vi fick strax före jul, som de flesta känner till, en utlokalisering av planoch bostadsverket. Det betyder oerhört mycket, inte minst psykologiskt, för utvecklingen i Blekinge och för tänkandet bland människorna. Detta visar, tycker jag, att det finns möjligheter att påverka politiken. Nu har alltså Blekingefrågorna börjat slå igenom, inte minst i riksdagen. Det finns också positiva utvecklingstendenser i en del företag. Jag nöjer mig med att nämna Blackstone, som finns i Sölvesborgs kommun. Det är ett företag som bara det senaste halvåret ökat antalet anställda med över 80 personer och befinner sig i en verklig utvecklingsfas med stora investeringar framöver, ett högteknologiskt företag. I övrigt har Blackstone sökt lokaliseringshjälp för att kunna klara den stora investeringen. Jag hoppas verkligen att regeringen också lyssnar på dessa berättigade krav. Men, herr talman, det finns också problem i vårt lilla län. Karlskronavarvet har nämnts tidigare. Varvet brottas alltså i dag med stora problem. Man har varslat och håller på att säga upp 250 av de anställda. Varvet måste snart få något jobb; annars är hela varvet i fara enligt min mening. Vi socialdemokrater från Blekinge har i en motion väckt under den allmänna motionstiden pekat på en del möjligheter. Vi har visat på möjligheten att bygga fartyg till kustbevakningen, med tanke på det ökade bevakningsområdet i den vita zonen öster om Gotland. Vi har också pekat på möjligheterna att lägga underhållet av isbrytarna i Karlskrona, att öka antalet ubåtar som får sitt underhåll i Karlskrona och att bygga t.ex. en miniubåt, som skall kunna användas både för övningsändamål av marinen och som forskningsfartyg. Vi vet att över 200 personer varje vecka pendlar från Karlskrona till Stockholmsområdet — i första hand till Haninge kommun, till Berga örlogsskolor och till Muskövarvet för att dessa skall klara sina åtaganden. Det är människor som egentligen lika bra skulle kunna arbeta i Karlskrona men som kostar staten pengar genom att behöva åka till Stockholm och arbeta varje vecka. Vi vill gärna också framhålla vikten av att vi får behålla goda kommunikationer i länet. Vi har i en motion pekat på en upprustning av kustbanan, en upprustning som enligt transportrådet skulle kosta 470 milj.kr. i 1985 års penningvärde. Detta skulle göra det möjligt för oss att snabbt ta oss ned till Lund-Malmö-regionen och komma ut till stambanan vid Hässleholm för att komma vidare uppåt Stockholm. Vi framhåller också vikten av ett vägnät som fungerar, ett vägnät som byggsut, givetvis i takt med att man så mycket som möjligt bevarar miljön. Vi hart.ex. pekat på väg 29 vid Karlshamn, som tyvärr inte blev färdigställd när den byggdes; det är fortfarande en liten bit kvar som bör färdigställas för att man skall ha möjlighet att komma ända ned till hamnen. Vi skall få en högskola, och det ser vi fram mot. Det kommer att stimulera utvecklingen i Blekinge och medföra framsteg. Jag har, herr talman, pekat på både det som är positivt och det som fortfarande är litet negativt i länet. Till det negativa hör att vi har en relativt hög arbetslöshet, högre än riksgenomsnittet, inte minst för kvinnor. Detta kräver extra insatser. Jag vill framhålla de olika projekt som bedrivs, bl.a. på Blackstone, som jag tidigare nämnde. Länsarbetsnämnden, företaget och facket ser verkligen till att bana väg för kvinnorna i industrin. Herr talman! Det viktiga för oss i länet är att verkligen samverka och tillsammans vrida utvecklingen rätt. Det, kommer vi att klara under förutsättning att vi får den lilla ytterligare hjälp som kan behövas.

Herr talman! Under många år hade vi i Värmland allvarliga problem. Vårt län, som av tradition hade byggts upp kring basnäringarna skogen, stålet och malmen, fick mycket starkt känna av strukturrationaliseringarna under 1970-talet. Det var en plågsam tid där antalet jobb i skogen och i bruken dramatiskt minskade. En pessimism och håglöshet bredde ut sig, och det var svårt att finna framtidstro. Nu har vi de här åren bakom oss. Under 1987 hade vi en befolkningsökning. Människor flyttade åter till länet. Arbetslösheten minskade, och det gjorde också antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I dag ser vi en mycket ljusare bild av Värmland. Men problemen är långt ifrån övervunna. Fortfarande ligger Värmland kvar bland de län som har den högsta arbetslösheten. Vi behöver 5 000 nya arbetstillfällen för att nå upp till riksgenomsnittet i sysselsättning. Det är ungdomarna och kvinnorna som drabbas av bristen på arbete. För ungdomarna är lösningen att flytta från länet. Pojkarna tar jobb i bilindustrierna i Trollhättan och Uddevalla, och flickorna söker sig till vårdjobben i Stockholm och Göteborg. Kvinnorna i Värmland har precis som kvinnor i de andra skogslänen en lägre förvärvsfrekvens än vad kvinnor har i storstäderna. Kvinnorna i Värmland har precis som kvinnor i andra skogslän en hög deltidsarbetslöshet. Länet tillhör de främsta i landet vad gäller deltidssysselsättning, och det är kvinnorna som jobbar deltid och som i stor utsträckning arbetar inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har emellertid haft en svag tillväxt. De flesta värmländska kommuner har haft ekonomiska svårigheter, och utbyggnaden av barnomsorg och hemtjänst har fått vänta på bättre tider. Det förslag till kommunal skatteutjämning som föreslås i budgetpropositionen betyder mycket för våra kommuner och för vårt landsting. Det betyder att vi kan klara av utbyggnaden av barnomsorgen till 1991, och det betyder att vi får den ekonomiska förstärkning som så väl behövs för hemtjänstens behov. Det betyder också att en del kvinnor i Värmland får möjlighet att övergå från deltidstill heltidsarbete. Värmland har också haft en genomsnittligt låg nivå på de kommunala bostadstilläggen. Den förändring som genomförts från den 1 januari i år innebär en avsevärd förbättring. Det är en förbättring som framför allt märks för de pensionärer som saknar ATP, dvs. många äldre kvinnor som aldrig fått möjlighet att förvärvsarbeta. I vissa fall innebär det 600-700 kr. mer i månaden geKBT-beslutet har ökat rättvisan mellan pensionärer i olika delar av landet. Ja, vi har haft en gynnsam utveckling i Värmland, men vi konstaterar att den regionala obalansen ökar. I skogslänen behövs ytterligare satsningar på åtgärder som gör våra län attraktiva för företag att etablera sig i och attraktiva för människor att flytta till. Det råder enighet om att satsningar för att utveckla kommunikationer och satsningar på utbildning för att höja kompetensnivån är nyckelfaktorer för en regional utveckling. I Värmland tror vi dessutom att satsningar på ett rikt kulturliv är nödvändiga för att skapa en attraktiv och kreativ miljö. I Värmland är vägunderhållet eftersatt, något som påverkar både fram komlighet och trafiksäkerhet. En tredjedel av de allmänna vägarna i länet är grusvägar varav en del är hårt trafikerade. Nuvarande budget medger att endast ett fåtal kilometer per år kan förses med beläggning. En allmän höjning av väganslagen är nu nödvändig. För länets näringsliv är goda flygförbindelser mycket viktiga. Utvecklingsmöjligheterna vid det nuvarande flygfältet är begränsade av bl.a. miljöskäl. Länet kräver därför statsfinansiering av en ny flygplats samt koncession för en flyglinje mellan Karlstad och Köpenhamn. Vad gäller järnvägarna är de mest angelägna förbättringarna en snabb anknytning till den planerade snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Göteborg, en utbyggnad av de i länet aktualiserade delarna av Svealandsbanan samt stöd till det s.k. Nykroppaprojektet, som gör det möjligt att knyta samman Bergslagsbanan och inlandsbanan. De av samhället gjorda investeringarna i Vänersjöfarten hotas för närvarande av Storas planer på att flytta över Billeruds transporter från Vänern till bil eller järnväg. Detta hot måste uppmärksammas av regeringen. För att uppnå regional balans, för att göra Sverige rundare, är det nödvändigt att utbildningsoch forskningsresurser sprids över landet. En av de mest effektiva regionalpolitiska åtgärderna är förmodligen en målmedveten satsning på de mindre och medelstora högskolorna. De utvecklingsplaner som UHÄ har presenterat betyder för högskolan i Karlstad en ökad dimensionering. En högskola där det bedrivs forskning är av vital betydelse för den regionala utvecklingen, och i vårt län arbetar vi därför för att den s.k. Karlstadsmodellen för forskning utvecklas till en erkänd form för organisering av forskning. För att klara undervisningen för dagens ca 3 200 årselever har högskolan tvingats hyra in sig i ett bostadsområde. Skyddsrum och korridorer får tas i anspråk som skrivrum och undervisningslokaler. Högskolan i Karlstad är i skriande behov av en omoch tillbyggnad. Det är nödvändigt att lokalfrågan omgående får en långsiktig och permanent lösning. För att höja kompetensnivån krävs en på alla nivåer väl utbildad arbetskraft. I Värmland finns en medvetenhet och en insikt om detta, och hela länet, arbetsgivare, arbetsgagarorganisationer, samtliga kommuner och landsting, länsstyrelse och länsskolnämnd på gymnasieskolan bör genomföras i hela länet. Värmland visar med detta att länet samlat ställer upp för ett fullskaleförsök. Försöket bör omfatta ca 1 500 platser fördelade över hela länet samt inkludera teknisk utbildning, vårdlinje och social servicelinje. För att kunna komma till rätta med de regionala obalanserna krävs att samtliga samhällssektorer engageras i arbetet och att regionalpolitiska aspekter vägs in i all planering. Enligt min mening bör detta för Värmlands del bl.a. innebära att en verkligt kreativ miljö får utvecklas. I en sådan miljö spelar kulturen en viktig roll. Ökade kultursatsningar kan ha väl så stor betydelse för den regionala utvecklingen som många regionalpolitiska åtgärder. Värmland har genom sin kulturella profil förutsättningar att bli ledande i en progressiv kulturutveckling. Herr talman! Jag kan i den här allmänpolitiska debatten bekräfta att det går bra för Sverige. Från min utsiktspost, ett skogslän, som under 1970-talet farit mycket illa, ser jag nu ett Värmland med begynnande optimism.

Herr talman! Industriministern talade i går kväll om socialdemokratisk rättvisa. Jag bor i Gävleborgs län, och jag upplevde industriministerns anförande nästan som ett hån. Han talade om särskilda program för särskilt utsatta regioner, men vi har inte fått något särskilt program till det mest utsatta länet. 20 000 nya arbetstillfällen talade industriministern om, men praktiskt taget inga har Gävleborgs län fått. Industriministern talade även om en bättre befolkningssituation i skogslänen. Gävleborgs län har under de senaste tre åren haft den största befolkningsminskningen. Det här är inte rättvisa. Tvärtom handlar det om socialdemokratiskt svek. Jag tycker att det är det största svek som jag har upplevt under mina 20 år här i riksdagen. Herr talman! Alla i vårt land skall ha samma rätt till arbete, bostad och god miljö. Detta är grundläggande rättigheter som skall gälla var man än bor — i storstäderna, i tätorterna eller i landsbygdens byar. Den politik som socialdemokraterna har fört och för i regeringsställning motverkar denna målsättning. Därigenom minskas möjligheterna till en positiv utveckling i hela landet. Vi får i stället en regional obalans som skapar stora svårigheter både för storstäderna och för landsbygden. Därmed undanrycks också möjligheterna till likvärdiga levnadsförhållanden i landet. I själva verket håller socialdemokraterna på att öka orättvisorna. De ökar skillnaderna i levnadsförhållanden mellan olika delar av vårt land, och vi får genom socialdemokratisk politik nya klasskillnader, Detta är en allvarlig utveckling, som kan få mycket negativa följder. Vad händer med människors kampvilja och lojalitet om de ständigt blir åsidosatta, om deras livsvillkor nonchaleras och om de, samtidigt som de fullgör sina medborgerliga skyldigheter, mer och mer sätts på undantag i samhället? Gävleborgs län är ett framtidslän, och vi som bor i Gävleborgs län har mycket att ge till samhället. Men just nu har vi betydande svårigheter, och tyvärr har ännu inte vare sig regering eller riksdag insett allvaret i länets situation. Den bristande insikt som i går kom till uttryck i industriministerns tal kommer också till uttryck i arbetsmarknadsdepartementets bil. 12 till budgetpropositionen. Där talas det i översikten om den kraftiga ökningen av antalet sysselsatta. Det sägs: ”Läget på arbetsmarknaden är sammanfattningsvis mycket gott.” Vidare sägs: ” Antalet personer i arbetsmarknadspoli De regionala skillnaderna påtalas inte. Antingen skulle siffrorna från ett antal län förstöra den glättade bilden, eller också är inte Norrlandslänen tillräckligt intressanta för att nämnas. Gävleborgs län är utan tvivel ett län med goda framtidsmöjligheter. Länsborna arbetar på olika nivåer intensivt för länets utveckling. Vi är medvetna om att länets framtid främst beror på oss själva. Än så länge är optimismen stor, men vi är beroende av ekonomiskt stöd. Vilka tabeller och redovisningar vi än väljer finner vi att vårt län tyvärr ligger sämst eller näst sämst till i landet. Länet har haft den största ökningen av antalet arbetslösa i landet sedan 1980. Andelen 18 och 19-åringar i ungdomslag var vid månadsskiftet november-december 16,6 26, medan riksgenomsnittet var 6,9 20. Arbetslösheten bland 20—24-åringarna var 8,6 96 i länet, mer än dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Vad en svår sysselsättningssituation för ungdomarna betyder för ett län tror jag att alla förstår. Antalet sysselsatta har ökat med 0,4 90 mellan 1980 och 1986, vilket verkligen inte är mycket. Kvinnorna har betydligt lägre förvärvsfrekvens än riksgenomsnittet. Vad som också är oroande är att utbildningsnivån är låg. Tre år i rad har länet dessutom haft landets största befolkningsminskning. Centerpartiet har i partimotioner och enskilda motioner föreslagit olika åtgärder som stöd för länet. Vi har bl.a. föreslagit stöd till små och medelstora företag och mer pengar till turism och marknadsföring. Jag anser också att man vid stödområdesindelningen måste ta hänsyn till utvecklingen. Den stödområdesindelning som görs ligger fast år efter år utan att hänsyn tas till den regionala utvecklingen. Inte ens när gränsområdena får en sämre utveckling än stödområdena griper man in. Det förs en låt-gå-politik från regeringens sida. Det finns en orättvisa redan i sättet att betrakta och värdera arbetslösheten. En akut industrikris behandlas på ett helt annat sätt än en kontinuerligt pågående strukturförändring som leder till färre arbetstillfällen. När Malmö drabbades av nedläggning av Kockums varv skyndade sig regeringen att ta fram stora pengar. Många mindre kommuner som drabbats hårdare än Malmö, men som inte haft någon större företagsnedläggelse, kan bli utan stöd. Det är dessa orättvisor som drabbat Gävleborgs län. Gävleborgs län behöver på sikt säkert inte vara inplacerat i stödområdet, men i dag behövs en tillfällig inplacering. Ljusdal skulle då tillhöra stödområde A, Söderhamn stödområde B, och övriga Hälsingland jämte Ockelbo, Hofors och Sandviken stödområde C. Vi har i tidigare motioner också ställt krav på utlokalisering till länet av statlig verksamhet. Hälsingland torde vara det enda norrländska landskap som aldrig erhållit någon utlokaliserad verksamhet. Inom kustbevakning, postverk och televerk kan och bör utlokaliseringar ske. Även annan företagsamhet som dataserviceföretag, banker och försäkringsbolag skulle kunna etableras i länet. Investeringsfonderna är frisläppta i stödområdet. De är ett stimulerande instrument som även företagen i Gävleborgs län behöver. Investeringsfonderna måste därför frisläppas även för dessa företags behov. Vi har även motionerat om att Gävleborgs län ej skall undantas från skogslänen när det gäller upphandling. Av proposition 1973:73 framgår att myndigheterna bör medverka till att en ökad del av upphandlingen sker hos företag i de fyra nordligaste länen. Det är märkligt att regeringen inte gör en översyn av vilka län som skulle behöva denna ökade upphandling. Regeringen låter bara allt fortsätta i 15 år utan hänsyn till utvecklingen. Man undantar alltså det femte Norrlandslänet, Gävleborg, utan att ha insikten om att detta län mer än andra behöver stöd. Det finns, herr talman, någonting som fördjupar min oro, och det är den europeiska dimensionen, som nu mer och mer måste bli en integrerad del i vår svenska politik. En europeisk integration kommer att öka den ekonomiska koncentrationen. Då måste hela Sverige vara rustat inför den utvecklingen, och då måste utbildning, kunnande och utveckling ligga långt framme i hela landet. Hela Sverige måste kunna erbjuda konkurrens, för annars är det risk för att de områden som redan nu har regional obalans kommer att få sin situation ytterligare försämrad. Tiden är knapp. Det går inte att vänta på någon regionalpolitisk utredning, utan det behövs handling nu. Riksdagen har under den här sessionen möjlighet att reparera regeringens försummel ser. Jag hoppas verkligen på riksdagsledamöternas insikt och förståelse när det gäller Gävleborgs län.

Herr talman! Dalarnas befolkning har i många år drabbats av strukturrationaliseringar, framför allt inom de tunga basindustrierna gruvoch stålhantering. Arbetstillfällen har försvunnit, och nya arbeten har varit svåra att skapa inom samma typ av näringar. Framför allt har den senaste strukturförändringen inom SSAB visat att de nya jobb som skapas kräver en annan typ av yrkesutbildning än som tidigare krävts. Därför tänds åter hoppet hos arbetarna i stålverket i Domnarvet, när SSAB:s redovisade vinst för elektrostålverket för förra året uppgår till hela 45 milj.kr. och när SSAB totalt dessutom gått med en avsevärd vinst. Förhoppningar väcks om att nedläggningen av elektrostålverket skall skjutas på framtiden. SSAB borde i detta läge avkrävas en redovisning om varför resultatet ser så annorlunda ut i dag jämfört med de prognoser som låg till grund för strukturomvandlingsbesluten. Vilka planer har SSAB för 1988? Staten som ägare har ju också ett intresse av vad som händer inom SSAB. Står den antagna strukturplanen fast, eller har SSAB:s styrelse nya planer för verksamheten? Domnarvsarbetarna väntar med spänning på svaret. Utbildningsfrågorna — vad gäller både gymnasiet och högskolan — är väsentliga för länets utveckling. Högskolorna i sig själva är grogrund för ny teknik och attraherar livskraftiga företag. Dessa företag skulle kunna sysselsätta de välutbildade ungdomar som i dagens läge tvingas överge sina hemorter för att söka arbete i Stockholmsområdet. En satsning på de regionala högskolorna skulle kunna vända dagens trend, som innebär en förstärkning av Stockholmsområdet och en försvagning av Bergslagen. Kring sekelskiftet blir detta ännu mera påtagligt, med ungdomskullar som krymper från dagens 120 000 till 95 000, samtidigt som pensions avgångarna för högutbildade år 2010 beräknas till 30 000 per år. Detta tillsammans gör att en större del av våra ungdomar måste gå på högskolan, om vi skall kunna fortsätta att utveckla hela vårt samhälle. Omkring sekelskiftet bör varannan ungdom högskoleutbilda sig, något som skall jämföras med 60-talets utbildningsprofil, då var 15:e—20:e fick högskoleutbildning. Den resurs som de vuxenstuderande och kvinnor utgör måste också tas till vara bättre. Om högskolan skall klara dessa rekryteringskrav, måste högskolan flytta närmare begåvningsreserverna, något som är bra både för hela vår nation och framför allt för regionerna. Vi måste bygga upp ett samhälle där det inte finns någon konflikt mellan basindustrins behov och de fördelningspolitiska mål vi ställer upp. Regeringen har i sina propositioner visat på viljan att lösa Bergslagens problem, och det upproriska dalfolket är i stort sett mycket nöjt med de åtgärder som föreslagits. Bland utbildningssatsningarna är det några som känns särskilt viktiga för oss. Ett trätekniskt centrum, en civilingenjörsutbildning på vägoch vattenområdet och på det materialtekniska området, ett forskningscentrum med Teknikdalen i Borlänge som motor är saker som kan utveckla vår bygd. Bra kommunikationer är ett måste för att de satsningar som görs på andra områden skall få avsedd effekt. Jag tänker särskilt på kommunikationerna i Ludvikaområdet, som måste få sina tågförbindelser neråt landet förbättrade. De tre län — Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län — som berörs av Bergslagspendelns utbyggnad är eniga i sina ståndpunkter. Vi får inte genom att bygga moderna snabbtåg på vissa linjer öka standardskillnaden i tågnätet så att de regionalpolitiska insatserna i övrigt slås ut. Borlänge —Falun-området måste dessutom få utveckla goda kommunikationer ner mot Stockholm och Arlanda. Av Dalarnas 15 kommuner är det endast fem som är nämnda i Bergslagspropositionen. Det betyder inte att de övriga kommunerna lever utan problem. Flera kommuner har vikande befolkningsunderlag. Exempelvis Vansbro kommun, som har en befolkning på nätt och jämnt 8 000, har en utflyttning på 120 personer. Det är ganska typiskt för situationen i vår glesbygd. Kommuner som Säter och Gagnef ligger nu inklämda mellan stödområdesplacerade kommuner och uppfattar sin situation som arbetsam. Genom det s.k. Bergslagspaketet fördes Borlänge kommun till stödområde C för två år. Denna åtgärd mottogs med stor glädje av både kommunen och länsstyrelsen — ända tills ett regeringsbeslut från den 3 december 1987 i slutet av januari föll in i postfacken hos dessa. I detta meddelades att lokaliseringsbidraget, som i vanliga fall utgör 20 96 i stödområde C, skulle beviljas med bara 15 96 i Borlänge kommun. Jag är mycket förvånad över detta ställningstagande och skulle gärna vilja ha en förklaring till varför denna prutning kommit till stånd. Eftersom industriministern inte finns här i kammaren i dag, får jag eventuellt återkomma med en fråga till honom längre fram. I ett landskap som Dalarna måste man utnyttja alla möjligheter till att skapa arbete och försörjning åt människor. Turistnäringen blir allt viktigare i sammanhanget, och det primära rekreationsområde som Sälenfjällen utgör har stor betydelse. Det ligger nära de stora befolkningscentra vi har i bl.a. Mälardalen och skulle, om de allmänna kommunikationerna vore bättre, kunna utnyttjas ännu effektivare än i dag till glädje för både turister och ortsbefolkning. Önskemålet om en tågförbindelse ända fram till Sälen är rimligt, liksom kravet att den s.k. Sälenbanan skall föras till stomnätet, i synnerhet som den i huvudsak skulle ge service till människor bosatta utanför vårt eget län. Utflyttningen av statliga verksamheter från Stockholm väcker alltid debatt. Regeringens förslag att placera det nya banverket i Borlänge har upprört SJ:s personal. Det är förståeligt om många praktiska problem tornar upp sig för den berörda personalen och missnöjet börjar spira. Det jag inte kan förstå och inte heller accepterar är att tjänstemän i chefsställning engagerar sig i debatten och försöker trumma ihop en opinion emot verksflytten. Som chefstjänsteman har man ett ansvar emot sin arbetsgivare att följa tagna beslut och att låta beslutsprocessen fortgå i demokratisk ordning. Förslaget att flytta banverket ligger nu på riksdagens bord och skall behandlas under våren. Borlänge kommun står redo ått ta emot både verket och dess personal på bästa sätt. Borlänge är en bra kommun med bra service, nära till natur och med en befolkning som vill göra allt för att våra nya kommuninvånare skall trivas. Oroa inte personalen i onödan! Varför inte ändra debattläget? Det gick ju så bra när vägverket och trafiksäkerhetsverket flyttade till Borlänge, trots liknande debatter i inledningsskedet. Personalomsättningen på verken blev mindre efter omlokaliseringen än under Stockholmsperioden, något som måste betraktas som en kompetensförstärkning. Varför inte se det positiva i att få arbeta tillsammans i det forskningscentrum som Teknikdalen utgör? Att kunna vara med i och påverka utvecklingen av hela vårt kommunikationsnät vad gäller tåg, vägar och miljöhänsyn i det transportcentrum som kommer att växa i Borlänge måste vara stimulerande. Kvinnorna inom Bergslagsområdet har i alla tider haft svårt att få ett förvärvsarbete. Glädjande nog påpekas i Bergslagspropositionen att kvinnornas situation måste ägnas större uppmärksamhet. I massmedia har under den senaste tiden förekommit tankar om att Maraboufabriken skall flytta en del av sin produktion utanför Stockholmsområdet. Jag anser att Bergslagsområdet vore en bra lokalisering för en sådan fabrik, och eftersom jag är Borlängebo anser jag naturligtvis att Borlänge är den mest lämpliga platsen i hela Sverige. Fabriken skulle kunna ge många arbeten, kanske framför allt för de kvinnor som inte har någon sysselsättning i dag. Till slut, herr talman: Bergslagspropositionen löser inte vårt läns: alla problem på lång sikt. Den regionalpolitiska utredningen får inte invaggas i tron att Bergslagen nu har fått sitt och att vi nu kan ägna oss åt andra delar i landet. Nej, varken våra gamla basindustriregioner eller våra glesbygdskommuner får glömmas bort i den sittande utredningens arbete: Efter gårdagens politiska debatt står det klarare än någonsin att för en fortsatt positiv utveckling för vår region krävs en socialdemokratisk valseger i höstens val.

Herr talman! Norrbotten har haft en positiv utveckling under de senaste åren. I dag finns det framtidstro och hopp om bättre villkor för människorna i vårt län. I dag finns det ett modernt och effektivt näringsliv med konkurrenskraftiga företag. Grunden för den förändring som Norrbotten nu upplever lades genom den socialdemokratiska regeringens proposition om utveckling i Norrbotten. Tack vare den kan vi notera att vi i mitt hemlän har den högsta sysselsättningen sedan vi fick modern arbetsmarknadsstatistik. Över 130 000 människor har ett arbete att gå till, samtidigt som arbetslösheten minskar. De större och medelstora företagen i Norrbottens näringsliv har en positiv utveckling. Plannja, ASEA Plast, Albin-Pannan, Bulten och Fönsterbolaget är exempel på det. De ökar sin produktion, och det har också lett till en hel del nyanställningar. I vår del av landet känner vi en tillfredsställelse över den socialdemokratiska regeringens politik och den allmänna ekonomiska politik som regeringen för. Stora framsteg har nåtts. Men vi lever fortfarande med många problem som kräver sin lösning, och det skall jag återkomma till senare. I det Sverige som är på väg ur den ekonomiska krisen är den ekonomiska och industriella tillväxten ojämnt fördelad. Detta är en utmaning för oss socialdemokrater, som vill garantera alla människor arbete, social service, utbildning och god miljö överallt i landet. I dag växer det nästan ohämmat mellan Stockholm och Arlanda. Tillväxten är också hög i landets alla storstadsregioner i stort sett. Detta leder till problem, många gånger stora problem. Bristen på bostäder pressar politiker i södra Sverige, liksom bristen på daghemsplatser. Stora sociala konsekvenser följer också på den omflyttning som vi har haft under senare år. Vi har nått den punkt då också politiker i Stockholmsregionen vill bromsa upp den kraftiga expansionen. Det förhållandet tycker vi att regeringen skall utnyttja för en regional utveckling efter de riktlinjer som slogs fast vid socialdemokraternas partikongress. En förnyelse av regionalpolitiken behövs även för att möta de problem som redan kan förutses i Norrbotten, ja, i stora delar av Norrland. I Norrbotten tornar nya hot upp sig. De tre största industriföretagen har signalerat om kraftiga personalnedskärningar. 1 300 personer får sannolikt lämna LKAB senast 1992. SSAB minskar antalet sysselsatta med 700 personer. Boliden planerar en minskning av antalet anställda med 120 i gruvorna i Arjeplog och Gällivare. På sikt kan man se att hela gruvverksamheten i Laisvall är i riskzonen. : Sammantaget medför de planerade nedskärningarna att 2 500-3 000 arbetstillfällen försvinner i länet under de närmaste tre till fem åren. Dessutom upplever inlandskommunerna i Norrland stora problem. Utan ökade insatser från samhällets sida kommer utglesningen att tillta. Här krävs samlade tag för att klara situationen. Ett bra initiativ är bl.a. satsningen på Västerbottens inland. Ett annat exempel är satsningarna i östra Norrbotten, som leder fram till 450-500 tryggade eller nya jobb. Antalet små och utvecklingsbara företag i Norrbotten ökar stadigt. Vi är på väg att utveckla en ny och mångsidigare näringslivsstruktur i vårt län. Men detta är en förändring som når resultat på längre sikt. Trots tillväxten av mindre företag kommer våra basindustrier att ha en avgörande betydelse för Norrbottens utveckling under lång tid framöver. Därför ser vi med oro hur vidareförädlingen hotas inom de statliga företagen. Det är lika viktigt nu som tidigare att slå vakt om det som är grunden för Norrbottens näringsliv, nämligen vår basindustri. Skogsbruket och skogsindustrin är en annan näringsgren som alltid kommer att ha stor betydelse för vårt näringsliv. Men skogsindustrin brottas nu med en hel del problem. Bristen på råvara i förhållande till industrikapaciteten inom länet har lett till att bl.a. ett stort sågverk i Karlsborg lagts ned och ca 170 anställda mist sina arbeten. Nu måste ersättningsarbeten skapas i Kalixbygden. Såväl ASSI och SCA som domänverket måste aktivt engagera sig i ytterligare vidareförädling av skogsråvara. Det gäller inte bara befintlig verksamhet, utan det gäller också att förnya och komma in på nya verksamheter. Här måste ASSI gå in med nödvändiga resurser för att göra Karlsborgs bruk till en modern och effektiv anläggning, för att långsiktigt trygga den befintliga verksamheten. Den strategiskt viktigaste frågan för SSAB i Luleå är att fortsätta utbyggnaden till landets metallurgiska centrum. Målsättningen skall vara att nå en årsproduktion på 2 miljoner ton. De investeringar som beslutats i SSAB:s strukturplan måste därför fullföljas. Luleå får inte bli enbart ett råvaruproducerande ämnesverk. Kvalitetsutvecklingen måste fortsätta. Det ställer stora krav på lokala utvecklingsresurser för vidareförädling, en organisation med stor självständighet och kompletta ledningsresurser. Det innebär också krav på offensiva investeringar för att öka vidareförädlingen. I arbetet med att nå en regional utjämning mellan olika landsdelar spelar utbildning och forskning en mycket stor roll. Högskolan i Luleå har stor betydelse för utvecklingsarbetet inom länets näringsliv. Högskolan har under åren vuxit till en mycket stor arbetsplats. Den sysselsätter i dag omkring 800 personer, och närmare 4 000 studenter kommer från hela landet. I anslutning till högskolan växer också nya, intressanta verksamheter fram. Här kan nämnas Centek, Teknikens hus, teknikbyn Aurorum samt ett flertal företag. Detta upplever vi naturligtvis mycket positivt. Men nu handlar det om att gå vidare och att finna vägar för att föra ut utvecklingen över hela länet. Det råder ingen tvekan om att högskolan har utvecklats till en mycket viktig resurs för Norrbotten, kanske t.o.m. den absolut viktigaste regionalpolitiska satsningen hittills. Vi socialdemokrater har tagit initiativ till bildandet av Luleå högskola. Vi har alltid strävat efter att ge den goda villkor. Nu är det angeläget att högskolan ges ytterligare resurser och möjligheter att stärka sin roll som forskningscentrum. Dessa resurser skulle bl.a. kunna användas till att inrätta en ny professur i metallurgi. Den skulle kunna utgöra en viktig tillgång när det gäller att utveckla metallurgin för SSAB:s, LKAB:s och Bolidens behov. Ekonomiutbildningen behöver en förstärkning genom en professur i industriell marknadsföring. Den skulle samtidigt också kunna utgöra ett bra stöd till de mindre och utvecklingsbara företagen när det gäller deras behov av effektivare marknadsföring. Herr talman! Miljöfrågorna får en allt större betydelse i såväl den allmänna debatten som den konkreta samhällsplaneringen. Norrbotten är ett län rikt på olika naturresurser: skog, mark, vatten och mineraler. Detta är naturligtvis tillfredsställande och något som vi är stolta över. Men i Norrbotten upplever nu människorna en allt större begränsning när det gäller att kunna ta till vara dessa naturresurser. Områden som nu lagts under olika former av skydd utgör en areal om 2 289 750 hektar, eller 22 4 av länets yta. Detta leder till att en hel del välbehövliga arbetstillfällen försvinner eller inte kan skapas, och framför allt gäller detta i inlandet, där sysselsättningsläget redan nu är mycket bekymmersamt. För att motverka detta bör tillgängligheten och skötseln av dessa skyddade områden bli betydligt bättre än vad som är fallet för närvarande. Det skulle kunna skapa många värdefulla arbetstillfällen. Eftersom de ojämförligt största skyddade områdena finns i Norrbotten, föreslår vi att en utlokalisering av naturvårdsverkets naturresursavdelning sker till länet. Det skulle kunna bli ett bra initiativ i en aktiv regionalpolitik. Herr talman! De förslag jag här nu har tagit upp är ett led i att göra Norrbotten till ett framgångsrikt län, men för detta krävs det resurser i form av nya, friska pengar. Vi socialdemokrater i Norrbotten har tidigare föreslagit att det ekonomiska resultatet av en utbyggd Kalixälv skulle komma länet till godo. Nu är den älven emellertid skyddad i naturresurslagen. Men länets behov av riskkapital för den nödvändiga industriella expansionen kvarstår. Därför kräver vi att en del av vinsterna i den redan utbyggda vattenkraften tillfaller länet, så att vi långsiktigt kan utveckla vårt näringsliv. Avslutningsvis: I regeringskansliet pågår nu arbetet med ett Norrbottenspaket. Vi ställer naturligtvis stora förväntningar på det arbetet och de förslag som skall läggas fram. Det kan vara direkt avgörande för om den positiva utveckling som tillskapades genom utvecklingsplanen 1983 skall fortsätta.